Herr talman! Eva Winther säger att arbetsmiljön har förbättrats och att det är det man måste satsa på. Jag tror också att man skall satsa på en förbättrad arbetsmiljö. Men det finns mycket som motsäger just detta att arbetsmiljön har blivit bättre — det var det jag försökte tala om. Utslagningen ökar när det gäller äldre människor, handikappade och ungdomar med dålig utbildning. Förtidspensioneringen, ökningen av deltidsarbetet, den stora personalomsättningen och många andra ting visar att arbetsmiljön inte är som den borde vara. Den har inte förbättrats. Tvärtom har arbetsintensiteten ökat och jobben blivit mer monotona. Det är numera inte bara fysiska skador utan psykiska besvär som drabbar jobbarna. Jag skulle kunna hålla med professor Tibblin när han säger att det är synd om männen, även om jag inte helt är överens med honom om alla hans motiveringar. Om lagen till rätt för småbarnsföräldrar till en kortare arbetstid i stället hade gällt småbarnspappornas inte bara rätt utan skyldighet att ta ledigt vid barns födelse skulle jag ha ställt upp hundraprocentigt. Men de skulle naturligtvis då också ha fått en lönekompensation. Jag tror att det skulle medverka till att förhindra en del av den utslagning från arbetet som nu sker. Det skulle ha påskyndat jämställdheten mellan män och kvinnor genom att männen fick en bättre insikt i kvinnornas situation och dubbelarbete. Men vad skall man göra inom den offentliga sektorn och det stora antal kvinnor som är anställda exempelvis inom sjukvården? Vad skall man göra där för att förbättra nyrekryteringen och personalomsättningen, som är en av de besvärligaste frågorna? Utvecklingen visar att den nu gällande 40 timmarsveckan är helt omöjlig. Den är helt enkelt inte hållbar. Det måste också till mer personal om sjukvården skall kunna fungera tillfredsställande. Eva Winther säger i sitt svar: ”De arbetstidsreformer som genomförts eller förberetts under 1970-talet har varit dels generella, dels selektiva. Särlösningar för vissa branscher eller grupper har hittills motiverats främst utifrån arbetets art men även utifrån den enskilde arbetstagarens förhållanden. Vidare har hänsyn tagits till det praktiskt föreliggande behovet av en förkortning av arbetstiden och de praktiska möjligheterna att genomföra den.” Får jag tolka detta så att statsrådet är villig att hänföra de sjukvårdsanställda, som verkligen tillhör de skiftarbetande, till en grupp som i första hand borde ha rätt till en förkortad arbetsdag?
Herr talman! När det gäller sjukvårdspersonalen och dess arbetsmiljö vet jag mycket väl att situationen är väldigt besvärlig. Personalen har svåra arbetsmiljöförhållanden. Där står min förhoppning till det ökade medbestämmande som man nu har möjlighet till i arbetsmiljöfrågor, och jag tror att man den vägen kan komma fram till bättre arbetsförhållanden för sjukvårdspersonalen. Beträffande de olika branscherna tänkte jag speciellt på gruvarbetarna, som jag vet redan har en kortare arbetsdag. Rätten till sex timmars arbetsdag för småbarnsföräldrar får vi se som ett led i utvecklingen. När det ekonomiska utrymmet så småningom räcker till och när parterna vill ta ut en standardökning i form av kortare arbetstid kan vi vara mogna för att ytterligare förkorta arbetstiden.
Herr talman! Medbestämmandelagen ger inte de anställda på den kommunala sidan så stora rättigheter — det vet Eva Winther. Personalomsättningen har de inga möjligheter att påverka, och den är kanske det stora problemet i det här sammanhanget.
Herr talman! Det finns en överenskommelse om att en arbetstidsförkortning är någonting som vi skall arbeta för på sikt. Den gjordes mellan dåvarande regeringen och representanter för löntagarnas huvudorganisationer när man tillsatte delegationen för arbetstidsfrågor. Jag anser att det inte finns någon anledning att gå ifrån den överenskommelsen. När det gäller sjukvårdspersonalens ställning och arbetsmiljöfrågorna vill jag gärna säga att personalen själv fäster väldigt stor vikt vid medbestämmandet och tror att det skall kunna ge utdelning.

Herr talman! Bengt Gustavsson har frågat mig om jag är beredd att i beredskapsbevarande syfte vidta åtgärder som säkerställer Ceaverkens fortbestånd och utveckling som ett — så långt möjligt — av utländska intressen oberoende svenskägt företag. Sveriges enda tillverkare av röntgenfilm. Företaget arbetar dock i hård konkurrens med multinationella företag som Kodak, Fuji och Agfa-Gevaert. Ceaverken har under de senaste åren redovisat allt större årliga underskott. För 1978 visar prognosen mot en förlust på åtskilliga miljoner kronor. Eftersom tillverkningen av röntgenfilm är mycket forskningsintensiv och stadd i snabb teknisk utveckling bedömer ägaren, Statsföretag AB, att Ceaverken i framtiden kommer att möta en allt hårdare marknad då deras konkurrenter besitter överlägsen forskningskapacitet och mycket stora tekniska resurser. Efter överläggningar med överstyrelsen för ekonomiskt försvar undersöker nu Statsföretag möjligheterna till försäljning av Ceaverken till ett stort företag i branschen. Lyckas inte detta bedömer man att företaget måste läggas ner om inte staten via statsbudgeten kan täcka uppkommande förluster. Jag delar Bengt Gustavssons åsikt att det är mycket viktigt att vår försörjning med röntgenfilm i en avspärrningssituation kan säkras. Detta kan ske på i huvudsak tre sätt: 3. En kombination av beredskapslager och produktionskapacitet i malpåse. Det alternativ som jag föredrar — och jag är säker på att Bengt Gustavsson delar min uppfattning — är en produktion i fredstid vid ett livskraftigt industriföretag som inte behöver statliga subventioner eller driftstöd. Statsföretags prognoser visar att Ceaverken inte kommer att kunna leva vidare av egen kraft. Jag finner det därför naturligt att Statsföretag AB har tagit kontakt med det företag som Ceaverken sedan tidigare har tekniskt utbyte med för att undersöka möjligheterna till en försäljning. Överstyrelsen för ekonomiskt försvar följer dessa kontakter och bevakar att Sveriges försörjningsberedskapsintressen härvid tillgodoses. Vid en eventuell försäljning till utländskt företag skulle beredskapsintressena kunna tillgodoses exempelvis genom att i köpeavtalet föreskrivs att produktionen i ungefär hittillsvarande omfattning skall ske inom Sveriges gränser.

Herr talman! Jag ber att få tacka handelsministern för interpellationssvaret. Svaret redovisar det hårda konkurrensläget för Ceaverken, som är det enda företaget i Norden med såväl utvecklingssom produktionskapacitet på ett strategiskt viktigt område. Och — tyvärr — det accepterar underkastelse. Konkurrensen är hård. Det har särskilda orsaker. En är att jättarna — statsrådet nämner tre, men de är åtminstone än så länge fem — tydligen har valt att pröva sina krafter just i Sverige. Svenska landsting får köpa röntgenfilm för mellan 21 och 23 kr. m?i sina egna hemländer. De tar alltså ut ca 80 26 högre pris hemma än i Sverige. Det är ju bra för svenska landsting, men kan någon tro att den fröjden kommer att bestå? Nej, priset kommer säkert att bli ett helt annat när ”välgörarna” har nått sitt syfte. Branschorgan har slagit larm för att få utrönt huruvida dumpingsituation föreligger, och om jag är rätt underrättad har det förekommit ett par förhandlingskontakter mellan Sverige och ett av exportländerna. Är jag rätt underrättad på den punkten? Vad har i så fall överläggningarna lett till? Anser statsrådet det erforderligt att sätta press på förhandlingsproceduren? Ser statsrådet det lämpligt att med fortsatta åtgärder försöka komma till rätta med dumpingsituationen? Är verkligen underkastelse enda utvägen? Vi socialdemokrater är inte protektionister, och vi vill inte vara med om att ställa svenskt näringsliv utanför samverkan med andra. Och det går kanske att komma fram till lämpliga samverkansformer även på detta område. Men inte kan väl vårt land ge upp sin forskningsoch utvecklingskapacitet här! Detta är en fråga både för vårt ekonomiska och psykologiska försvar och för vår industripolitik. Här har man funnit att Ceaverken inte kan leva vidare av egen kraft, läser jag. Ja, den situationen är verkligen inte detta företag ensamt om. Det är väl rätt genomgående så att det behövs tillskott av ägarkapital för att utveckla företag. Det är utveckling och inte avveckling som behövs i svenskt näringsliv. Inte minst bör det gälla företag som tillverkar i krig som i fred och som tillverkar i fredskriser livsnödvändiga produkter. Anser verkligen statsrådet att alla möjligheter är uttömda? Går det inte att med utvecklingsåtgärder och med åtgärder syftande till att åstadkomma en rimligare konkurrenssituation ge landet trygghet på det här området? Kan det inte ske genom att Ceaverken får möjlighet att som hittills fylla sin viktiga beredskapsroll? Något kostar det, men det gör ju försvarsberedskap. Röntgenfilm kan lagras i varje fall halvtannat år, men fotosättningspapper är en verklig färskvara som inte kan lagras mer än något halvår. Sådant papper är numera nödvändigt om tidningarna skall kunna komma ut och informationen fungera. Och det är viktigt i en ödesstund. Hur jag ser på förhoppningen att produktionskapaciteten genom föreskrifter i köpavtal någon längre tid skulle bevaras och produktionen i stort få fortsätta som nu efter en försäljning till ett av de stora multinationella företagen skulle jag kunna illustrera med att ta upp ”Barnatro” — om jag kunde sjunga. Vårt försvar skall vara defensivt. Därmed menas att det inte skall hota andra. Därför behöver det inte vara passivt. Det här svaret är genomsyrat av passivitet. Nu behöver inte detta misskreditera handelsministern i alltför hög grad. Det ligger inget översinnligt i statsrådsämbeten, och det tar tid att sätta sig in i en ny problematik även för en erkänt betydande kapacitet som herr Cars — det förstår jag. Det här svaret är uppenbarligen utarbetat för hans konservativa företrädare i ämbetet. Jag vill inte se det som bekräftelse på en definitiv kapitulation. Därför avrundar jag mitt tack för att statsrådet har svarat med att än en gång fråga om inte statsrådet kan tänka sig att ta ett tag för att ge Ceaverken i Strängnäs möjlighet att utvecklas och leva vidare som ett i möjligaste mån av utländska konkurrentintressen oberoende företag.

Herr talman! Jag hoppas att vi skall kunna ta många gemensamma nya tag för att se till dels att vi i Sverige har stora, konkurrenskraftiga företag, dels att vi får en riktig satsning när det gäller de insatser vi i de avseendena gemensamt kan göra, dels ock att vår försörjning av nödvändiga och livsviktiga varor tryggas. Om dumping förekommer bör detta motverkas. Det förhållandet att det finns flera företag än dem jag nämnde i mitt svar som är verksamma på detta område tyder emellertid på att konkurrenssituationen dem emellan är förhållandevis god. Det utgör i sig ett korrektiv mot dumping. Det är önskvärt att Ceaverken räddas — det är alldeles riktigt. Det är också det som är syftet med den åtgärd som Statsföretag AB nu söker vidta. Vad man vill åstadkomma är att produktionen skall kunna fortsätta och att Ceaverken skall kunna leva kvar som ett livskraftigt företag. Att företaget skulle ägas av ett utländskt företag är enligt min bedömning inte nödvändigtvis någon nackdel från beredskapssynpunkt. Jag erinrar om att det finns andra företag med utländska ägarintressen som är verksamma i Sverige och som på ett mycket konstruktivt och bra sätt medverkar i vår försörjningsberedskap och vår försvarsindustri. Jag kan nämna Standard Radio, som gör militära radioapparater, och Svenska Philips, som sysslar med andra för försvaret viktiga produkter. Vi har inte bedömt det så — och det har inte heller någon tidigare regering gjort — att försörjningsberedskapen i de avseendena skulle ha eftersatts eller att dessa företag inte skulle vara pålitliga. Låt oss inte glömma bort att dessa företag — även om det finns ett utländskt ägarintresse i bakgrunden — skall verka enligt svenska lagar och bestämmelser och även gör det. I en överenskommelse om en eventuell försäljning av Ceaverken förutsätts köparen lämna garantier för att försörjningsberedskapen upprätthålls. Det är ett mycket starkt önskemål från beredskapssynpunkt, ett önskemål som överstyrelsen för ekonomiskt försvar på alla sätt har till uppgift att tillvarata. Jagtycker, även om det inte var någon nyhet för mig, att det var mycket bra att få höra att den svenska socialdemokratin inte avser att gå in på en protektionistisk linje. Jag tror att det är mycket väsentligt att det i den tid vi nu lever i, när de protektionistiska strömningarna är så starka runt om i världen, finns en gemensam syn över partilinjerna på dessa frågor, en syn som innebär att man skall värna om den svenska frihandelstraditionen och inte återfalla i protektionistiska strävanden. Tryggheten för de anställda säkras lika bra eller ännu bättre om vi här får ett företag som kan driva utvecklingen vidare på ett sådant sätt att man inte årligen går med stora förluster. Syftet med den eventuella försäljningen är ju just detta: att trygga sysselsättningen och att trygga försörjningsberedskapen. Om vi lyckas uppnå det syftet, kommer Ceaverken att kunna fortsätta att fylla sin viktiga uppgift både för de anställda och i beredskapssyfte.

Herr talman! Statsrådets kommentarer saknade inte sympatiska drag. Jag tänker närmast på det statsrådet sade sist om omsorgen om de anställda och på det han inledningsvis sade, nämligen att han önskade att vi får tillfälle att ta gemensamma tag när det gäller att klara sysselsättning och utveckling i det här landet. Jag tar fasta på detta — och här skärs tydligen bort stycke efter stycke i svaret. Som jag sade är det inte avveckling vi behöver, utan det är utveckling. Vi måste verkligen satsa på tillverkning inom sådana områden där vi är utvecklingsbara, och jag tror att vi är det på det här området. När det gäller frågan om tryggheten för de anställda har jag naturligtvis haft kontakt med personalorganisationerna på Ceaverken. Jag har då slagits av hur aktivt de arbetar med att få fram alternativa förslag till lösningar. De understryker också vilka möjligheter som finns inom Sverige när det gäller att utveckla nya specialprodukter både för röntgenfilmskunderna och inte minst för kunderna på den grafiska sidan, dvs. pressen och tryckerierna. Personalorganisationernas aktivitet kontrasterar starkt mot — jag måste tyvärr vidhålla den bedömningen — den passivitet som statsrådets eller rättare sagt regeringens svar andas. Enligt min mening kan statsrådet vända denna passivitet till något som förr eller senare leder fram till utveckling genom att ta tag i de alternativa förslagen och undersöka om inte dessa kan ligga till grund för en utveckling på dessa viktiga försörjningsområden. När det gäller frågan om en eventuell försäljning bedömer statsrådet det inte så att ett utländskt ägande skulle innebära någon nackdel. På den punkten är vi definitivt inte överens. Det finns olika grader för hur nödvändiga olika produkter är, men i det här fallet är det verkligen en hjärteangelägenhet för totalförsvaret att sjukvården fungerar i krig, att vi har fortsatt tillgång till röntgenfilm och framför allt att informationen kan komma ut ordentligt i ett beredskapsläge. Genom exempel från många andra områden vet vi dessutom att det inte har gått att sätta sin lit till utländska företag. Väljer man vägen att sälja Ceaverken till ett mäktigt utlandsägt företag, kommer utvecklingsarbetet med största säkerhet att försvinna och därmed steg för steg kunskaperna inom Sverige och inom Norden. Det betyder att inte endast Ceaverken blir helt beroende av utvecklingen i andra länder, utan också andra: kunder, landsting, industrier, pressen m.fl. Deras speciella krav kommer med all sannolikhet att få ett mycket svagt, om ens något, gehör hos något av dessa avlägset belägna jätteföretag. Det är lätt att föreställa sig vilka förödande konsekvenser i form av tekniska och ekonomiska bindningar som detta skulle medföra för kunderna även under fredliga förhållanden. Jag vill också göra statsrådet uppmärksam på att en försäljning betyder att vi kan komma att stå utan produktionskapacitet vid mitten av 1980-talet, om inte den nye ägaren gör mycket stora investeringar. Anser statsrådet att det är riktigt att genomföra en försäljning som kan komma att medföra att vi på detta område förlorar vårt oberoende och att vi tar en stor risk att helt förlora våra möjligheter att upprätthålla en egen försörjning?

Herr talman! Jag anser inte att vi förlorar vårt oberoende, om den här aktuella försäljningen kommer till stånd. Om Bengt Gustavsson vill vara konsekvent — och det är jag säker på att han vill — måste han, om han säger att ett multinationellt eller utlandsägt företag inte kan få vara inkopplat på en verksamhet i Sverige som har beredskapskaraktär, också begära att svenska staten i någon form skall gå in och driva den verksamhet som t.ex. Standard Radio och Svenska AB Philips står för. Det tror jag inte att han är beredd att göra. Följaktligen finns det inte heller någon anledning för mig att se principiellt annorlunda på att ett annat företag än Statsföretag skall driva verksamheten vid Ceaverken vidare. Vi får på allt fler områden kravet på oss att vi skall tillgodose försörjningsberedskapen. En proposition har nyligen avlämnats här om beredskapen på skoområdet. Arbetet på en textilproposition pågår. Nu kommer de här ärendena upp efter hand som problemen uppstår, och vi får därför vissa nya problem. Vad som krävs måste vara att vi skapar oss en helhetsbild av hur stor försörjningsberedskap på olika områden vi gemensamt är beredda att kosta på oss. Jag utgår från att problemet med Ceaverken i dag inte är av den karaktären att det i sig motiverar en stor, allmän översyn av vilka insatser statsmakterna bör göra på beredskapsområdet. Det går säkert att finna utrymme för den inom de ramar som vi kan röra oss med. Men principen måste vara den, att vi gemensamt försöker komma fram till mera övergripande uppfattningar om vad det är vi skall satsa på för att trygga vår försörjningsberedskap. Annars kommer vi på punkt efter punkt att ställas inför problem av det slag som Bengt Gustavsson har aktualiserat i samband med försäljningen av Ceaverken. Jag vill understryka att syftet med försäljningen är just att bibehålla produktionen av de här varorna, som är önskvärda och nödvändiga för försörjningsberedskapen. Orsaken till att försäljningen är aktuell är att denna produktion inte har kunnat drivas vidare på ett lönsamt sätt inom Statsföretag. Frågan är, om inte ändå en försäljning är att föredra framför att vi skulle gå in med statliga medel och subventionera en produktion, som förhoppningsvis skall kunna bedrivas utan statssubvention i annan regi. Jag tycker att så är fallet. Jag noterar här en viss kritik från Bengt Gustavsson, kanske inte så mycket mot regeringen som mot Statsföretag. Det är ju inte regeringen som driver företag och det är inte den som förhandlar, så Bengt Gustavssons kritik måste ju till en del vända sig mot det sätt på vilket Statsföretag har drivit verksamheten vid Ceaverken. Jag kan inte instämma i den kritiken. Jag tror att Statsföretag har mycket stora svårigheter att klara situationen på annat sätt än det som nu föreslås. Röntgenfilm är en viktig produkt, herr talman, och vi skall eftersträva att den ingår i ett balanserat ekonomiskt försvar. Men kostnaderna på den punkten måste stå i proportion till övriga krav på beredskapsåtgärder inom det ekonomiska försvaret. Jag hoppas att den lösning som Statsföretag arbetar med kommer att ge full täckning när det gäller att med minsta tänkbara kostnad tillse att vi kan bevara en tillfredsställande försörjningsberedskap på det område där Ceaverken arbetar.
Herr talman! Då får jag väl hoppas att Statsföretag alternativt kommer att arbeta efter andra linjer än ett uppgående i ett utländskt företag. Jag undrar om statsrådet verkligen inte har några andra alternativ som kan övervägas. Min kritik och mina frågor riktar jag till regeringen. Regeringen kan inte komma ifrån sitt ansvar på detta område. Statsrådet hoppas att det i fortsättningen skall vara möjligt att driva produktionen vid Ceaverken utan subventioner. Jag har det bestämda önskemålet att det på detta område inte bara skall vara produktion utan även forskning och utveckling. Om det skall gå bättre för ett utländskt företag än för ett svenskt måste det väl bli fråga om någon form av produktionsuppdelning. Några åtgärder för att skära ned produktionen måste väl vidtas, när statsrådet nu är så förhoppningsfull och tror att det i annan regim skall gå att göra verksamheten lönsam.

Statsrådet nämner vissa andra områden där vi samverkar med utländska företag som också arbetar med en produktion som har betydelse för beredskapen. Det kan rent av hända att svenska staten i ett visst läge av beredskapsskäl får gå in och stödja verksamheten även i företag, bakom vilka det står utländskt kapital. Men visst är det väl mera tilltalande om på ett så centralt område som detta ett eventuellt stöd går till ett statligt svenskt företag som ursprungligen och alltjämt till stor del motiveras av beredskapsskäl. Jag förstår inte varför det skall vara så nödvändigt att sätta in denna fråga i ett så övergripande sammanhang. Det kan väl inte råda något som helst tvivel om att det är helt nödvändigt att den här samhällsfunktionen tillgodoses i ett skärpt läge. Folk blir ju sjuka och behöver opereras även i tider av krigsfara, och om det blir krig blir detta tyvärr fallet i än högre grad. Och inte minst av psykologiska skäl är det viktigt att se till att den stora del av den svenska pressen som känt sig tvingad att rationalisera och därmed blivit beroende av fotosättningspapper kan komma ut, även om det börjar bli oroligt i omvärlden. Detta framtvingar att vi har en verksamhet som säkerställer produktionen av detta papper. Jag undrar verkligen om inte regeringen sträcker benen litet längre än fällen räcker när man räknar med att detta skall kunna klaras avtalsvägen efter regeringens hörande. Är inte detta, herr statsråd, en så central beredskapsfråga att riksdagen måste få säga sitt, innan landet avhänder sig sin kapacitet på området?
Herr talman! Bengt Gustavsson frågade mig om det inte fanns några alternativ till den diskuterade eventuella försäljningen av Ceaverken. Jag har i mitt svar angivit att det finns några alternativ. Jag har pekat på möjligheten av beredskapslagring av röntgenfilm som ett tänkbart alternativ. Det kan från beredskapssynpunkt ha både föroch nackdelar, men om vi tvingas in på en sådan linje bidrar detta i så fall inte till att trygga sysselsättningen för de anställda i Ceaverken, och det vore en för de anställda väsentligt sämre lösning. Därför tycker jag att det vore att föredra om man kunde åstadkomma den lösning som Statsföretag AB nu förordar och är berett att gå vidare med.
Herr talman! Jag hoppas att det står klart att en beredskapslagring inte utgör något alternativ på detta område. Vi måste vara mera långsiktiga i vår säkerhetspolitik än att vi ordnar med en lagring som kanske klarar röntgenfilmen 18 månader med försämrad kvalitet och fotosättningspappret möjligen ett halvt år. Det är nödvändigt att verksamheten hålls i gång. I det sammanhanget pekar statsrådet på möjligheten att den blir underordnad ett utländskt huvudintresse. Jag tror att vi är många som ifrågasätter om man på detta område kan vinna säkerhet på den vägen. Men vi har anledning att slå vakt om sysselsättningen, och det är bra att statsrådet och jag är överens om detta. Jag har vid åtskilliga tillfällen i riksdagen redovisat att det län, till vilket den ifrågavarande sysselsättningen är lokaliserad, är det näst Norrbotten enligt AMS statistik hårdast drabbade från sysselsättningssynpunkt. Av länets sju kommuner har hittills Strängnäs klarat sig bäst. Vi har inte råd att också skuffa ner Strängnäs i den fördömelse där länets övriga kommuner vilar. Jag erkänner att sysselsättningsmotivet finns med bakom min interpellation, men detta är ett så vitalt beredskapsintresse att vi inte kan låta saken stanna här. Jag tror inte att statsrådet svarade på min fråga om det ligger inom regeringens kompetensområde att avskriva möjligheten av svensk beredskapstäckning. Jag känner mig ganska säker på att detta är en sak som riksdagen måste ta ställning till, varför denna fråga kommer tillbaka. Jag skulle naturligtvis sätta värde på om statsrådet vid ett kommande tillfälle hade några mera positiva utvägar att peka på än en uppgång i en internationell intressesfär.

Herr talman! Oswald Söderqvist har frågat statsministern: 1. För hur lång tid och från vilken leverantör är bränsle säkrat till de sex kärnkraftreaktorer som nu är i drift? 2. Hur är det tänkt att bränsleförsörjningen skall ordnas om vi får tretton reaktorer i drift enligt 1975 års beslut? 3. Om inte ett avvecklingsbeslut fattas nu och genomförs fram till 1990, vilka alternativ står oss då till buds efter denna tidpunkt? 4. Vill statsministern biträda ett beslut om avveckling av kärnkraft i höst? Interpellationen har överlämnats till mig för att jag skall besvara den. Interpellationen berör frågor som avser kärnkraftens roll i den framtida energiförsörjningen. Regeringen avser att behandla den frågan i ett större energipolitiskt sammanhang i samband med den proposition om energipolitiken som planeras bli förelagd riksdagen i början av år 1979. För att börja med den sista frågan kan jag säga att jag inte är beredd att biträda ett beslut om avveckling av kärnkraften. Å andra sidan kan jag heller inte finna det motiverat med en utbyggnad av kärnkraften utöver vad som f.n. pågår. Denna ståndpunkt överensstämmer i huvudsak med den inriktning som energikommissionens majoritet givit uttryck för. Ett beslut om avveckling skulle bl.a. skapa svåra problem för vår elförsörjning, öka oljeberoendet och innebära en betydande kapitalförstöring. Ett sådant beslut skulle därför medföra ett betydande risktagande inte bara för energiförsörjningen utan även för samhällsekonomin. Enligt min mening bör energipolitiken inriktas mot en ökad försörjningstrygghet, en förbättrad säkerhet och en så långt möjligt bibehållen handlingsfrihet. Viktiga delar i en sådan politik är en kraftig satsning på energihushållning och utveckling av förnybara energikällor. Genom att satsa betydande resurser på forskning, utveckling och demonstration samt genom att vidta åtgärder av organisatorisk natur kommer de förnybara energikällorna vid energibeslut under 1980 och 1990-talen att på ett rättvist sätt kunna utvärderas i jämförelse med beprövade energikällor. Beträffande kärnkraftverkens bränsleförsörjning gäller att berörda kraftföretag år 1972 tecknade långtidskontrakt om leveranser av naturligt uran under perioden t.o.m. 1985. Leverantörer är i första hand det amerikanska företaget Westinghouse och det franska företaget Uranex. Kompletterande inköp har gjorts från ett gruvföretag i Canada resp. från svenska statens lager i Ranstad. Med sex reaktorer i drift är natururanbehovet täckt fram till omkring år 1985. Om nya reaktorer får tas i drift behövs nya urantillskott från år 1982. Tänkbara leverantörsländer är i första hand Canada, Australien, USA och Frankrike. Om brytvärda inhemska uranfyndigheter kan utvinnas på ett miljömässigt acceptabelt sätt och berörda kommuner ställer sig positiva kan senare även inhemsk uranbrytning komma i fråga. Beträffande anrikning av natururan finns f. n. kontrakt med det amerikanska energidepartementet och.en sovjetisk handelsorganisation. Dessa kontrakt täcker behoven för perioden fram till år 1996.

Herr talman! Jag tackar energiministern för svaret på min interpellation. Jag hade inte väntat mig ett jakande svar på frågan om den nuvarande regeringen är beredd att biträda ett beslut om avveckling av kärnkraften. Interpellationen var ursprungligen ställd till den förre statsministern, och just avvecklingsfrågan var i det fallet mera politiskt intressant. Det är emellertid inte interpellationens huvudfråga, men jag kan inte underlåta att kommentera några påståenden som görs i det här sammanhanget. Energiministern säger: ”Ett beslut om avveckling skulle bl.a. skapa svåra problem för vår elförsörjning, öka oljeberoendet och innebära en betydande kapitalförstöring.” Inte något av dessa tre påståenden är sant. Vad det gäller elförsörjningen har vi f. n. ett kapacitetsöverskott i storleksordningen 30-35 TWh/år. Vi har betydande outnyttjad kapacitet i våra värmekraftverk, vi kan hämta ytterligare tillskott genom bättre kapacitetsutnyttjande av vår vattenkraft och vi kan genom ett snabbt beslut om utbyggnad av vindkraft skaffa oss ett nytt och billigt tillskott av elenergi. Vad mera är, de prognoser angående elförbrukning som låg till grund för bl.a. 1975 års energipolitiska beslut har visat sig betydligt överdimensionerade, och det finns i dag ingenting som tyder på att vi kommer upp till den nivån fram till 1990. En utbyggnad av kärnkraften till de 11 aggregat som väl är innebörden i energiministerns svar minskar inte heller vårt oljeberoende. Vi använder ju redan nu en mycket liten del av vår oljeförbrukning till att framställa elkraft. Vår oljeförbrukning kommer ju att öka det närmaste decenniet, även om vi skulle bygga de 13 kärnkraftverk som ursprunglingen planerades. Till sist kapitalförstöringen. Det är inte ofta jag har anledning att instämma med Gösta Bohman, ment.o.m. han framförde ju under regeringskrisen den riktiga åsikten att det är lika stor kapitalförstöring att låta oljeeldade kraftverk stå stilla som det är att låta kärnkraftverk göra det. Dessutom vet vi ännu inte vad den slutliga notan blir för våra kärnkraftverk. Det kan visa sig att man sparar kapital genom att inte starta dem, när alla kostnader slutligen redovisats. Så inga av de argument som energiministern här har framfört mot en avveckling är hållbara. Men åter till huvudfrågan, som gäller bränsleförsörjningen till den typ av reaktorer som vi nu har i det här landet. De är alla, både färdigställda och de som är under byggnad, av lättvattenreaktortyp. Till dessa reaktorer kan vi endast använda naturligt uran av typen 235 U, som dock måste anrikas före användningen. Denna typ av uran förekommer i mycket små mängder. Koncentrationen är endast 0,7 26 av hela mängden naturligt uran, som i sin tur endast förekommer i koncentrationer omkring 0,03 96, dvs. omkring 300 gram per ton. Det betyder att vi för att få fram bränslebehovet för ett år till en reaktor som exempelvis Forsmark 2 måste bryta 680000 ton skiffer av förslagsvis den typ som finns i Billingen och Kvarntorp. Jag har nämnt de här siffrorna för att belysa hur lite uran som finns tillgängligt i världen till den typ av reaktorer som vi satsar på här i Sverige och som ju enligt energiministern skall lösa våra problem. Men det går inte att lösa vare sig våra eller världens energiproblem med att bygga lättvattenreaktorer, och det är bedrägeri och svek av största ordningen att som energiministern här har gjort försöka framställa saken på det sättet. Sanningen, Carl Tham, är ju att det uran som vi behöver till dessa reaktorer kommer att vara slut fram emot sekelskiftet redan med det antal reaktorer som är byggda eller planerade idag. Vi får en urankris lika fort som vi får en oljekris. Varför går ni inte ut till svenska folket och talar om dessa viktiga fakta? Energiministern hänvisar till de kontrakt som slöts 1972 och som säkrar driften för de reaktorer som är i gång fram till 1985. Men han talade inte om att USA-bolaget Westinghouse redan 1976 sade upp 4/5 av kontraktet och endast garanterade 20 926 av den ursprungliga mängden. Han säger själv att det behövs nya kontrakt från 1982, om vi startar flera reaktorer. Hur kommer de kontrakten att se ut, med en krympande tillgång på uran på världsmarknaden? Måste vi kanske gå med på svensk uranbrytning i stor skala, som energiministern här också har berört, och vad kommer bränslet till våra reaktorer att kosta, säg 1985? Det är intressant att ta del av vad Dagens Nyheter skriver i dag om förhandlingar som energiministern själv har fört med en representant för Australiens energidepartement om just dessa saker. Det heter i Dagens Nyheter: ”Säljarländernas villkor kring handeln och hemliga kartellbildningar driver upp priserna och hindrar långsiktig planering för den svenska kärnkraftsindustrin.” Oroar det inte energiministern, och har ni vid förhandlingar med denne Mr. Fox fått svårigheterna klara för er, av vilka framgår hur bräcklig vår bränsleförsörjning till dessa svenska lättvattenreaktorer verkligen är? Är det inte anledning att ta upp dessa frågor och diskutera dem förutsättningslöst? Nej, det är inte där skon klämmer. Sanningen är den att den typ av kärnkraft som vi har här i Sverige inte på något sätt löser våra långsiktiga energiproblem. Det vet Carl Tham, det vet direktörerna för Asea-Atom och alla andra kärnkraftsintressenter i det s.k. näringslivet och även i statliga Vattenfall. Det vet också ledarna inom socialdemokratin. Men svenska folket har aldrig fått reda på dessa fakta på ett lättillgängligt sätt, för det skulle ju ha inneburit att man inte kunde gå ut med sådana påståenden som energiministern gör i sitt interpellationssvar. Hur tänker man då? Om man vet att en energikälla kommer att vara oanvändbar inom 25-30 år på grund av bränslebrist men ändå går ut och slåss för att den skall byggas ut, då måste man ju antingen vara dum och inte ha förstått någonting av problemet, eller också vara cynisk och förtiga med avsikt de verkliga förhållandena, dvs. göra sig indirekt till lögnare. Herr talman! Varken Carl Tham eller övriga som jag räknat upp är några dumskallar, alltså ljuger de! Men den lösning de tänker sig är fiffig. Om vi nämligen går över till en annan teknik som kan utnyttja uranbränsletillgångarna bättre, då kommer ju saken i ett annat läge. Och den tekniken finns ju i bridreaktorn. Den förutsätter att avfallet från våra lättvattenreaktorer upparbetas så att vi får fram plutonium. Men med det kan vi ladda bridreaktorer och då, men först då, kan vi utnyttja de stora mängderna av naturligt uran. Då räcker urantillgångarna i hundratals, kanske tusentals år. Men då får man också säga ja till bridtekniken med allt vad den innebär av ökande risker vid drift och transporter, ökad kärnvapenspridning och ett samhälle som kräver mera övervakning och kontroll än vi redan har. Vi vet att kärnkraftsindustrins ledare räknar med bridern — de har sagt att det är en naturlig utveckling. Det är inte intressant i dessa sammanhang. Vad som är intressant är att få höra vad energiministern och regeringen anser. Därför har jag frågat vilka alternativ som står oss till buds efter 1990. Då är den nuvarande kärnkraften inte något alternativ. Men om vi inte går in för en avveckling nu så har vi inga andra alternativ än bridteknik vid den tidpunkten. Det tar, som vpk har visat i sitt energipolitiska program, 10-15 år att genomföra en avveckling. Därför måste vi börja nu. Vad säger alltså energiministern? Skall vi ha uransamhälle och bridteknik efter 1990, eller skall vi börja frigöra oss från kärnkraften i dag?

Herr talman! Vi får säkert tillfälle att återkomma till de här frågorna många gånger här i riksdagen. Jag hoppas att Oswald Söderqvist då vid närmare eftertanke skall kunna föra debatten i något mindre upphetsade termer än han gör nu med beskyllningar om lögner och liknande. Trots allt tjänar även energidebatten på att föras i något mera sansade tonfall. Låt mig väldigt kort beröra något av det som Oswald Söderqvist sade. Konsekvenserna av en avveckling av kärnkraften är mycket väl klarlagda, bl.a. av energikommissionen. När det gäller elförsörjningen är det på det sättet att om vi inte kan ta i drift de fyra nu i stort sett färdigställda men ännu inte ianspråktagna reaktorerna, kommer vi någon gång omkring 1981-1982 in i en situation där risken för elransonering ökar. Detta gäller även med en mycket måttlig årlig ökning av elförbrukningen. Om vi inte utnyttjar dessa fyra reaktorer eller inte kan utnyttja dem, kommer oljeförbrukningen att öka kraftigt genom att vi då tvingas ta i anspråk bl.a. oljekondens i betydande omfattning. Detta leder till en mycket kraftig ökning av oljeförbrukningen under 1980-talet. Det kan röra sig om fyra å fem miljoner ton årligen i mitten på 1980-talet. Ett utnyttjande av endast sex reaktorer fram till 1990 skulle vidare innebära en total merkostnad för samhället på ca 25 miljarder kronor under denna tolvårsperiod i jämförelse med ett utnyttjande av ett program på elva reaktorer. Denna merkostnad skulle självfallet bli avsevärt mycket större om man följde Oswald Söderqvists rekommendation att helt avveckla kärnkraften. Detta har också energikommissionen klarlagt, och den har också visat att det är fråga om en årlig kostnad på mellan tre och fyra miljarder kronor. Självfallet är kärnkraften inte någon lösning på Sveriges eller världens energiproblem. Den kan, förhoppningsvis under en övergångsperiod, bidra till en lösning, men det är mycket annat som krävs för att vi skall få fram en trygg energiförsörjning. Det gäller oljepolitiken, energihushållningen och inte minst utvecklandet av nya energikällor. Vad som på detta område i dag ter sig mest realistiskt och intressant är ett utnyttjande av sol för uppvärmning på hela bostadsoch lokalområdet. Energipolitiken bör utformas så att man stegvis kan ersätta dagens energikällor med andra som är ekonomiskt rimliga och medför väsentligt förbättrade miljöeffekter. Den ersättningen kan inte ske i ett slag och med ett beslut utan måste ske stegvis. Utvecklingen på energiområdet visar med all önskvärd tydlighet att det tar tid att ersätta en dominerande energikälla med en annan. Vad beträffar urantillgångarna vill jag först korrigera vad Oswald Söderqvist sade. Jag har inte fört några som helst förhandlingar med Russel Fox. Jag vet inte varifrån den uppgiften kommer. Däremot är det riktigt att Sverige skall föra förhandlingar med Australien om ett kontrollavtal för att möjliggöra svensk uranimport från Australien. Dessa förhandlingar har påbörjats och förs i sedvanlig diplomatisk ordning. När man bedömer kärnkraftens roll sker det i ett perspektiv fram emot 1990-talets mitt. Det är under tiden fram till dess som jag anser att vi bör utnyttja det program som vi i stort sett har byggt färdigt. Uranförsörjningen för den perioden kan tryggas både genom långsiktiga leveransavtal med utländska företag och genom en viss försiktig svensk uranbrytning under de villkor som jag tidigare angav. På sikt kan vi få en utveckling där vi stegvis kan ersätta kärnkraften med andra energikällor. Den möjligheten skall vi utnyttja. Men under den nu aktuella tidsperioden bör vi utnyttja de investeringar vi gjort. Den uranförsörjning som vi enligt våra bedömningar i dag kan uppnå kommer att vara tillfredsställande. Jag hyser inte någon oro på den punkten. Men för att denna försörjning skall bli möjlig krävs självfallet en aktiv svensk insats även när det gäller att säkerställa de internationella avtal som är nödvändiga för att en svensk uranimport skall kunna komma till stånd.

Herr talman! Först tillbaka till huvudfrågan om uranförsörjningen, som ju är det intressanta i sammanhanget. Energiministern säger att han inte känner någon oro för att uranet kan bli en bristvara och att vi på olika sätt kan komma i beroendeställning. När det gäller de uppgifter om förhandlingar som förekommit sägs det uttryckligen i DN i dag att energiministern har förhandlat med den australiske regeringsrepresentanten. Det är bara att beklaga om tidningen gått ut med felaktiga uppgifter. Men kvar står huvudfrågan — den har energiministern inte svarat på — hur man skall lösa problemen med bränsleförsörjningen till kärnkraftverken. Jag har med siffror och på annat sätt visat att det kommer att bli en kris när det gäller uranförsörjningen fram emot sekelskiftet. I den debatt som förekom i TV för några veckor sedan, strax efter det att man hade visat den omdebatterade pjäsen ”Sjunde frågan”, sade företrädare för olika organ och företag följande: ”Jag bedömer det som troligt att vi i Sverige kommer att ha bridreaktorer inom några årtionden”, sade Vattenfalls representant. ”Vi räknar med kanske 25 reaktorer som en realistisk utbyggnadsnivå för att minska oljeberoendet i Sverige”, sade Asea-Atoms representant. ”Om vi inte redan nu sätter stopp för kärnkraftsutbyggnaden, så kommer vi genom en ökad elanvändning att låsa oss till ett konsumtionsmönster där kärnkraften blir ofrånkomlig”, sade Björn Kjellström som ju varit ledamot i energikommissionen. Det är detta som är det viktiga. Om vi inte går in för en avveckling av kärnkraften nu, har vi heller inte någon handlingsfrihet efter 1990. Jag och mitt parti har aldrig sagt att vi i dag skall gå ut och stänga kärnkraftverken. Det måste bli en avvecklingsperiod, och vi har i vårt energipolitiska program visat hur en avveckling kan genomföras. Men det fordrar att man börjar nu, annars kommer vi att få denna låsning 1990 och blir då förmodligen tvingade att övergå till bridhantering för att kunna klara bränsleförsörjningen. Det är det saken gäller, och energiministern har inte svarat på frågan: Är ni beredda att säga att vi inte skall ha någon bridteknik i Sverige efter 1990? Det enkla svaret på den frågan är ja eller nej. De punkter som energiministern tog upp inledningsvis och som jag tidigare kritiserat innehåller de gamla kända argumenten från kärnkraftsförespråkarna, till vilka Carl Tham hör. Prognoserna från 1970-talet grundar sig på ett läge med elenergibrist. Men ingenting tyder på att vi kommer att få denna elkonsumtion 1990. Inte ens energikommissionen har varit beredd att godta de prognoserna. En annan intressant sak i detta sammanhang är att 1975 års energipolitiska beslut byggde på nolltillväxt efter 1990. Alla partier — även energiministerns parti — röstade för detta 1975. 1978 är det ingen som talar om nolltillväxt efter 1990 utom vii vpk. I energikommissionen har Carl Tham själv röstat emot ett förslag om att man skulle uttala sig för nolltillväxt efter 1990. Agerar man på det viset kommer man naturligtvis fram till att det kanske blir elbrist på 1990-talet. Men det finns inget verkligt underlag för ett sådant resonemang. Det är det som är det viktiga. När det gäller oljeförbrukningen vill jag säga att vi kommer att få en ökad oljeimport även om vi bygger ut 13 kärnkraftsreaktorer. Det vet Carl Tham. Oljeförbrukningens relativa andel i energiproduktionen kommer kanske att minskas, men i absoluta tal kommer vi att behöva importera mer olja 1990 än i dag även om vi har 13 kärnkraftsreaktorer. I fråga om kostnaderna kan man diskutera vilken kapitalförstöring som är värst — att låta oljekraftverken stå stilla eller att låta kärnkraftverken göra det. Vi har ingen brist på elenergi. Det är positivt att energiministern talar om alternativa energikällor, t.ex. solvärme. Men vi måste börja planeringen och satsa resurserna nu — det är det som är det viktiga.
Herr talman! Det finns ingen automatik i detta, såsom Oswald Söderqvist påstår. Vi binder oss inte för någon bridteknik genom att utnyttja dagens kärnkraftsprogram. Tvärtom kan vi konstatera att om vi skulle utsätta oss för den väldiga kapitalförstöring som det innebär att avveckla kärnkraften, så skulle vi få mindre resurser över för satsningar på alternativa energikällor och på hushållning. Det är heller inte så att de uppgifter jag lämnade angående konsekvenserna av en avveckling av kärnkraften eller att man utnyttjar enbart sex reaktorer grundar sig på 1975 års elprognoser. Det är alldeles riktigt att man då överskattade elbehovet under 1980-talet. Den väsentligaste orsaken härtill är att vi under några år tyvärr har haft en svag utveckling av industrin. Det har gjorts nya prognoser såväl inom ramen för energikommissionens arbete som av industriverket. Man har också kontinuerligt gjort bedömningar av prognoser inom regeringskansliet. Det är dessa prognoser som visar att vi kommer att få de konsekvenser som jag här talade om. Om energiförbrukningen trots allt skulle öka snabbare än vad vi nu kan förutse, kommer givetvis konsekvenserna — såväl ekonomiskt som vad avser oljeförbrukningen — att bli avsevärt större än vad jag här angav. Mina uppgifter i detta sammanhang är att betrakta som siffror för miniminivån. Vid en given insats för hushållning och vid en given total förbrukningsnivå på energiområdet kommer ofrånkomligen oljeförbrukningen att öka under 1980-talet om vi avvecklar kärnkraften. Det är särskilt frapperande under de närmaste tio-tolv åren, då vi i stället måste göra betydande insatser på oljekondenssidan och i fråga om kraftvärme. Vår bedömning är att vi nu skall utnyttja det här programmet — självfallet under förutsättning att uppställda säkerhetskrav kan infrias. Vi binder oss icke för framtiden. Tvärtom är vår målsättning — en målsättning som vi tror omfattas av en stor majoritet i den svenska riksdagen och inom det svenska folket — att vi skall föra en energipolitik som garanterar vår energiförsörjning, som maximerar säkerheten och som ger oss handlingsfrihet under 1980-talet. Det är i den riktningen vi strävar.
Herr talman! Jag konstaterar att energiministern inte vill säga nej till en eventuell bridteknik efter 1990, och det är det viktigaste resultatet av den här debatten. Det blir ingen låsning till något slags bridteknik, säger energiministern, om vi bygger ut kärnkraften försiktigt. Jag vill bara hänvisa till den studie om den framtida energipolitiken och annat som har gjorts av sekretariatet för framtidsstudier och som har givits ut för några månader sedan i boken ”Sol eller uran — att välja energi för framtiden”. Där framhålls det tydligt och klart att vi står vid vägskälet i dag. Det är ingenting vi kan skjuta upp till efter 1990 och vi skall inte tro att vi då har någon möjlighet att välja. Det är också samma mening som ligger i det yttrande av Björn Kjellström som jag citerade nyss. Om vi inte satsar på en avveckling av kärnkraften nu och frigör oss från den bränslecykel som vi blir tvungna att anamma, har vi ingenting annat att ta till än bridtekniken efter 1990. Alla andra resonemang omkring denna fråga, detta tassande kring den heta gröten som energiministern har demonstrerat här, är ointressanta i sammanhanget. Det intressanta är hur vi väljer i dag, för efter 1990 kan vi inte välja, då har vi ingen handlingsfrihet kvar.
Herr talman! Mycket kort: Oswald Söderqvist tolkar mig på ett sätt som jag faktiskt tycker är något av advokatyr. Vad jag sade var, och jag upprepar det, att ett utnyttjande av det kärnkraftsprogram alla partier tidigare här i riksdagen enats om kan ge oss del i en tryggad energiförsörjning under de år som ligger framför oss fram till sekelskiftet. Det innebär icke en låsning till någon bridteknik, och enligt min mening bör Sverige heller icke satsa på någon sådan.
Herr talman! Vad beträffar att alla partier skulle ha varit med om beslutet 1975 om 13 kärnreaktorer vill jag framhålla att vpk inte har varit med om att ta det beslutet. Det är positivt att energiministern säger att han inte vill se någon bridteknik, och det skall vi komma ihåg i den fortsatta debatten under de kommande åren — debatten återkommer säkert. Det är fel — det vidhåller jag fortfarande — när energiministern säger att det inte blir någon bindning till bridtekniken med det kärnkraftsprogram vi har. Det kommer att låsa fast oss vid en elkonsumtion som vi inte behöver. Vi har ingen elbrist i dag. Men går vi in för att låsa oss vid en onödig elkonsumtion så är vi där, och det är det som innebär låsningen. Det kan man inte komma ifrån.
Herr talman! Anton Fågelsbo har frågat industriministern vilka åtgärder han är beredd att vidta i syfte att garantera alla elkonsumenter eltaxor baserade på självkostnadsprincipen. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Av interpellationen framgår att det är statens vattenfallsverks prissättning som åsyftas. De av vattenfallsverket fastställda eltarifferna är så utformade att intäk = Nr 35 terna från kraftförsörjningen skall täcka verkets fasta och rörliga kostnader samt ge skälig avkastning på disponerat statskapital. Med beaktande härav utformas tarifferna så att elpriset avspeglar den långsiktiga marginalkostnaden, dvs. den beräknade kostnaden för tillkommande anläggningar under de närmaste 5-10 åren. Med denna princip eftersträvas, förutom kostnadstäckning, stabilitet så långt möjligt i elprisutvecklingen samt ett samhällsekonomiskt korrekt kostnadsunderlag för elabonnenternas investeringar och därmed för elkonsumtionsutvecklingen. Jag kan inte se att detta förfarande strider mot den uppfattning Anton Fågelsbo har uttryckt i sin interpellation. I den påpekas emellertid också att det har ”framkommit uppgifter” om att vattenfallsverket har tecknat avtal med företag om leverans av rabatterad energi i områden där verket haft konkurrens av annan råkraftleverantör eller av företag med möjlighet att bygga ut och leverera kraft från mottrycksanläggningar i kombination med fjärrvärme. I den mån avvikelser från normaltariffen undantagsvis förekommer betingas detta, enligt vad jag har inhämtat från vattenfallsverket, av exceptionella kostnader för eldistributionen. Således kan t.ex. ett förhöjt pris föranledas av att en lång högspänningsledning måste dras för en enda abonnent. Ett nedsatt pris kan däremot föranledas av att stora, nätmässigt väl belägna abonnenter fått tillgodoräkna sig en del av den lägre överföringskostnaden jämfört med normaltariffens genomsnittliga överföringsavstånd. Avvikelser av det slaget är emellertid sällsynta och motiverade av att en totalekonomiskt riktig lösning av energiförsörjningen eftersträvas. Även det förfarandet är, såvitt jag kan förstå, väl förenligt med Anton Fågelsbos uppfattning. Någon rabattering på annan grund förekommer enligt vattenfallsverket inte. En viss skillnad i elpriserna kan emellertid föreligga mellan likvärdiga abonnenter vid en given tidpunkt till följd av att leveranskontrakten slutits vid olika tidpunkter. För lågkraftabonnenterna och de större detaljabonnenterna bygger leveransuppgörelsen på ingångna avtal vilkas löptid fr.o.m. 1978 uppgår till två och i vissa fall till tre år. Tidigare har avtalstiden normalt varit fem år, men i ett mindre antal fall har löptiden varit 10—15 år och i något fall ännu längre. Större delen av dessa kontrakt upphörde emellertid med utgången av 1977. Under tider med stora förändringar i elprisnivån — nedåt eller uppåt - på grund av ändrade produktionsoch distributionskostnader, uppstår vissa skillnader i de olika abonnenternas totala avgifter på grund av kontraktens skilda upphörandetidpunkter. En sådan situation föreligger f.n. efter de höjningar av råkraftpriserna som genomfördes 1972-1973, 1975 och nu senast vid ingången av år 1978. Betydelsen härav har emellertid reducerats väsentligt fr.o.m. 1978 genom att numera endast ca 10 26 av verkets nära 800 abonnenter har kontrakt baserade på äldre tariffnivå. Härvid bör observeras att det normalt endast är för den del av dessa abonnenters förbrukning som förelåg 1972 som den äldre tariffen gäller. För den i många fall betydande 65 förbrukningsökningen efter 1972 gäller sålunda 1978 års tariffer. Det sker alltid en icke obetydlig utjämning av priset mellan olika abonnenter, och denna utjämning fortsätter för varje år fram till mitten av 1980-talet. Sammanfattningsvis kan jag konstatera att föreliggande prisskillnader i vissa fall kan upplevas som besvärande för abonnenterna men att skillnaderna i de relativt få fall där de finns kvar kommer att successivt utjämnas de närmaste åren genom att äldre avtal upphör och ersätts med nya baserade på aktuella tariffer. Att framtvinga en ännu snabbare utjämning är ej möjligt då ingångna avtal givetvis måste respekteras. Jag vill i sammanhanget också erinra om att skäligheten av priset på viss strömleverans i tvistiga fall kan prövas av statens prisregleringsnämnd för elektrisk ström. Mot bakgrund av vad jag här har anfört finner jag inte anledning till särskilda åtgärder från min eller regeringens sida med anledning av vad som anförts i interpellationen.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Tham för svaret på min interpellation. Det var ett långt och utförligt svar. Statsrådet förutsätter på ett par ställen i svaret att vi är överens. Ja, det är riktigt, men det är inte det intressanta för mig. Jag har inte ställt frågan för att få sådant bekräftat här, utan jag har ställt frågan för att få svar på om statsrådet ämnar vidta åtgärder för att garantera alla elkonsumenter F-taxor baserade på självkostnadspris. Det är det väsentliga i den här frågan. Statsrådet har redogjort för grunderna för fastställande av taxorna för de fasta elkostnaderna. Det är alltså en viss framförhållning när det gäller utbyggnad osv. för de närmaste fem-tio åren. Jag har påstått, och det gör jag fortfarande, att man i områden där vattenfallsverket har konkurrens beträffande råkraften har gått med på en rabattering av energin. Det är alltså inte bara undantagsvis, som det står i svaret, som det har gjorts sådana här ändringar. Jag vet inte hur mycket Carl Tham, på tal om exceptionella kostnader för eldistributionen, lägger in i ordet undantagsvis. Det är faktiskt andra kriterier som här har varit avgörande.

Enligt min mening bekräftar detta fullständigt riktigheten i vad jag i detta fall har velat säga. Jag kan som exempel nämna ett par orter, som ligger bara 4-5 mil från varandra, där den ena orten har en 50 96 större rabatt på råkraften än den andra. I övrigt är det inte den minsta skillnad. Som jag tidigare framhållit har detta att göra med konkurrensen på det här området. Jag konstaterar, och det sägs också i svaret, att vissa kontrakt håller på att löpa ut. Men det finns många kontrakt med en löptid på 15 eller 20 år, vilka fortsätter att gälla. Nu sägs det att det skall bli bättre i det här avseendet, så att man i framtiden slipper uppleva att det blir en mer eller mindre godtycklig Nr 35 rabattering från vattenfallsverkets sida. En sådan har förekommit och Fredagen den förekommer alltså fortfarande. Jag skulle gärna vilja att energiministern 17 november 1978 lämnar en kommentar på den här punkten. Riksdagen har väl gjort vissa uttalanden, och i min interpellation har jag bl.a. skrivit: ”Enligt min mening måste kostnaderna för de nyttigheter samhället eller samhälleliga organ tillhandahåller vara rättvist fördelade över landet.” I det här fallet är inte kostnaderna rättvist fördelade. Vidare står det: ”Det kan inte vara rimligt att ett statligt företag på grund av sin monopolställning kan fatta beslut som strider mot riksdagens beslut att alla människor oavsett bostadsdort skall beredas likvärdiga livsförhållanden.” Många människor känner faktiskt av det här, och bor man som jag i en ort med det högre priset påtalas ofta förhållandet.
Herr talman! Egentligen har jag inte så mycket att tillägga till det jag redan har sagt. I svaret har jag ganska utförligt redovisat de principer som ligger till grund för den nuvarande prissättningen när det gäller el. Det är möjligt att det längre tillbaka förekom sådana förhållanden som Anton Fågelsbo syftar på, men det som jag har redovisat är det som nu gäller, och i detta ligger också att en successiv utjämning skall ske. De skillnader som i dag förekommer är, utom av direkt distributionstekniska problem, väsentligen beroende av att kontrakten har ingåtts vid olika tidpunkter. Genom det förfarande som nu tillämpas kommer emellertid dessa skillnader successivt att utjämnas. Därför är det heller icke nödvändigt för regeringen att vidta några särskilda åtgärder i detta avseende.
Herr talman! Jag får nu beskedet att de av mig berörda förhållandena successivt skall avvecklas. Jag skulle vilja fråga energiministern vad ordet ”successivt” betyder i detta sammanhang och inom vilken tidrymd avvecklingen möjligen kan beräknas vara slutförd. En successiv avveckling är ju ett svepande uttryck, vars innebörd inte är helt klar. Jag förstår att det inte finns möjlighet att ändra ett ingånget avtal, och något ministerstyre kan vi naturligtvis inte ha på detta område. Jag vet inte heller om det är möjligt för riksdagen att fatta ett beslut om att jämställa alla taxor på det sätt som jag här åsyftat. Min fråga till Carl Tham är alltså: Inom vilken tidsram skall den successiva avvecklingen vara slutförd?
Herr talman! Jag vill bara erinra om vad jag sade i mitt svar på interpellationen, nämligen att en utjämning av priset mellan olika abonnenter har skett och att den utjämningen fortsätter för varje år fram till mitten av 1980-talet. Det är den period som vi här har att röra oss med.

Herr talman! Hans Alsén har frågat mig dels vilka erfarenheter glesbygdsstödet till handeln hittills har gett, dels hur regeringen ser på driftstödet till butiker i glesbygd och medelsanvisningen där och dels om regeringen överväger att föreslå att varuförsörjningsplaner i kommunerna blir obligatoriska. Stödet till kommersiell service i glesbygd infördes som en försöksverksamhet den 1 juli 1973 och var då i huvudsak begränsat till det inre stödområdet. Stödet utvidgades den 1 juli i år till att omfatta glesbygder, skärgårdar och liknande områden inom hela landet.

Erfarenheterna av den tidigare försöksverksamheten — som alltså utgör grunden för det nu gällande stödet — är emellertid goda. Det är en uppfattning som jag hoppas att Hans Alsén och kammarens övriga ledamöter delar. Under försöksperioden fick 121 butiker stöd. Inom dessa butikers omland bor stadigvarande drygt 40 000 konsumenter. Butikerna sysselsätter 295 personer. Konsumentverket räknar med att drygt 50 arbetstillfällen har tillkommit i butikerna som en följd av stödet. Driftstödet är ett inslag i en politik som syftar till att upprätthålla en rimlig varuförsörjning för konsumenterna. Enligt riksdagsbeslutet skall sådant stöd lämnas när det är fråga om tillfälliga lösningar under en begränsad övergångstid. Erfarenheterna sedan riksdagsbeslutet är inte sådana att det finns anledning att ompröva denna inriktning. Jag kan här nämna att konsumentverket i sin anslagsframställning för nästa budgetår har föreslagit att berört anslag skall vara oförändrat under nästa budgetår. Slutligen vill jag svara Hans Alsén att regeringen inte ämnar föreslå obligatoriska varuförsörjningsplaner i kommunerna. Riksdagsbeslutet har den enligt min mening förnuftiga innebörden att planer skall upprättas bara där de behövs. Beslutet utgår också från att kommunerna själva är beredda att 13 ta det ansvar för varuförsörjningen som problemen motiverar. I praktiken har detta inneburit att så gott som samtliga kommuner i det inre stödområdet, 30-31 av 34, har upprättat eller är i färd med att upprätta varuförsörjningsplaner. I de fall särskilda planer inte utarbetas anser jag det naturligt att varuförsörjningens ordnande tas upp som en väsentlig del i den kommunala planeringen i övrigt. Jag är övertygad om att man når bäst resultat om kommunerna själva får avgöra hur planeringsbehovet inom olika områden skall tillgodoses.

Herr talman! Jag ber att få tacka handelsministern för att han svarat på min interpellation rörande stöd till glesbygdshandeln. Däremot kan jag inte, i varje fall inte reservationslöst, uttrycka någon större glädje över svarets innehåll. Det präglas i väldigt stor utsträckning av ett — som jag vill kalla det — passivt låtgåresonemang, och jag måste säga att handelsministern verkar ganska obekymrad över de problem som konsumenterna ute i glesbygden har och som också de företagare som är verksamma inom handeln givit uttryck åt. Mot den bakgrunden tvingas jag, herr talman, citera några tidningsartiklar i den fackpress som finns på det här området för att ge ett klarare innehåll åt min kritik när det gäller handelsministerns sätt att svara på interpellationen. I Fri Köpenskap nr 34 av den 24 augusti i år sägs följande under rubriken Tänk om för glesbygd: ”Alla är överens om att vi ska satsa på glesbygdshandeln, inte minst politiker och samhällsplanerare. Människorna i glesbygd måste tillförsäkras en rimlig dagligvaruservice. Men denna service hanteras av företag som måste lägga lönsamhetssynpunkter på verksamheten, till skillnad från den sociala service som lämnas av samhället. Det är alldeles uppenbart att dagligvaruservicen i längden inte kan klaras tack vare entusiasmen hos en liten grupp företagare! Menar samhället allvar med lovorden för glesbygdshandeln får man också ta sitt ansvar.” Artikeln fortsätter: ”Även det samhälleliga stödet till glesbygdshandeln — främst i form av investeringsstöd — är tyvärr halvhjärtat. Anslagen är helt otillräckliga och utesluter också möjligheten till permanent driftsstöd. Regeringen måste tänka om! När det gäller glesbygdsservicen får Mundebo lyfta på blåpennan i budgetjusteringen.” Vad gäller det sista jag citerade vill jag fråga: Hur blir det med detta? I det svar på min interpellation som handelsministern avgivit finns det antydningar om att regeringen är beredd att pröva frågan om en ökad anslagsgivning. Jag ber att få återkomma till detta litet senare i mitt resonemang, men jag vill först fortsätta att citera ett annat ledarstick ur tidningen Fri Köpenskap. Det är hämtat ur nr 36 från den 7 september i år. ”Ytterst är ju glesbygdsförsörjningen en solidaritetsfråga. Det handlar om att skapa en företagsoch nationalekonomisk resursfördelning som möjliggör lönsam butiksdrift, trots höga distributionskostnader och tunt konsumtions Samhället kan inte både kräva en stenhård rationaliseringstakt i dagligvaruhandeln ——-— och en ökad satsning på glesbygdsbutiker med en besvärlig lönsamhetssituation.” Låt mig avbryta citatet här och stryka under detta. Det finns nämligen väldigt klara och i sig berättigade krav på handeln: den skall rationalisera, den skall på olika sätt försöka komma till rätta med kostnaderna för att möjliggöra låga priser för konsumenternas skull. Men att ensidigt rikta dessa krav på rationaliseringar mot glesbygdshandeln går inte ihop. Samhället måste samtidigt hjälpa till och ta konsekvenserna av de: kostnader som glesbygdshandeln här tar på sig och som jag skulle vilja kalla samhällsmotiverade. Jag fortsätter citatet ur Fri Köpenskap: ”Här behövs en bättre samordning mellan olika myndigheter, som var och en bär ansvaret för delar av ett större sammanhang. Samhället och handeln måste hjälpas åt om vi ska klara den framtida varuförsörjningen i glesbygden.” I anslutning till detta skulle jag vilja ta upp en fråga som handelsministern inte har berört i svaret och som jag inte heller direkt har tagit upp i min interpellation. Handelsministern är säkert medveten om att konsumentverket gjort en utredning som belyst möjligheten att i den rent kommersiella glesbygdshandelns verksamhet lägga in olika slags servicefunktioner som i dag har samhällelig bakgrund. Jag tror att handelsministern är medveten om vad jag här har tänkt mig, och jag skulle sätta värde på om handelsministern ville ge några synpunkter på detta och tala om ifall man från regeringens sida är villig att bereda väg för de tankar som konsumentverket har gett uttryck för, nämligen att lägga samhälleliga servicefunktioner inom handelns ram. Jag skulle vilja fortsätta att citera ur Fri Köpenskap nr 36. Under rubriken Signerat, som återfinns på ledarsidan, kan man läsa följande: ”Det har på senare tid blivit alltmer uppenbart att samhällets stöd till glesbygdshandeln är otillräckligt. Under innevarande budgetår uppgår ramen för samhällsstödet till 8,5 milj kr, vilket sannerligen inte är mycket när man betänker vilka stora områden glesbygden i vårt land omfattar.

Sammanlagt för ett helt år anslås inte mer än 8,5 milj kr. Den viktigaste stödformen är ett investeringsstöd i form av lån eller kreditgarantier, som kan utgå till dagligvarubutiker, varubussar och bensinstationer. Därutöver finns det ett hemsändningsbidrag och en halv miljon kr till försöksverksamhet med driftbidrag till hotade butiker.

Jag tycker att det vore mycket värdefullt att få ett svar på den frågan. Medan handelsministern tänker på svaret skall jag citera ytterligare ur Dagens Nyheters ledare: ”Att stödja småbutiker är ett sällsynt billigt och riskfritt sätt att förbättra sysselsättningen i trakter där många går utan jobb. Men stödet måste sättas in medan det ännu finns några butiker kvar.” Jag lyssnar som sagt med stort intresse på handelsministerns synpunkter på vad Svante Nycander den 2 juli fann anledning att framföra under rubriken Butiksdöden härjar. Jag har i min interpellation pekat på att konsumentkooperationen var mycket kritisk, när kammaren tog ställning till den av distributionsutredningen föranledda propositionen. Vi hävdade att konsumenterna skulle drabbas hårt av att handeln i stort lämnades ensam när det gällde att klara glesbygdens speciella problem. Jag vill understryka att farhågorna har besannats. Det hade som sagt varit värdefullt, om handelsministern något hade tangerat problemen. För att belysa hur de ter sig för den privata handeln skall jag trötta med ytterligare ett par citat. Det första citatet återfinns i tidningen Köpmannen av den 18 september i år, nr 38. Där står som rubrik ”Dramatisk ökning av arbetslöshet och konkurser inom detaljhandeln”. Därunder kan man läsa: ”Arbetslösheten inom handeln har ökat dramatiskt de senaste månaderna. F. n. är 2 938 eller två procent av de handelsanställdas medlemmar utan arbete. Arbetslöshetssiffrorna låg fram till sommaren på en ganska konstant nivå, men har stigit kraftigt. —- Vi har aldrig tidigare haft en ökad arbetslöshet under sommaren, säger Kenth Pettersson på handelsanställdas förbund. Också konkurserna inom handeln har stigit kraftigt. Hittills i år har detaljhandelskonkurserna ökat med 13 procent jämfört med samma period Jag undrar: Har handelsministern observerat de här problemen? Har Nr 36 handelsministern när han, som jag förmodar att han har gjort, verkligen umgåtts med dessa problem, dragit konsekvenserna av dem just från glesbygdshandelns synpunkt? I denna pressade ekonomiska situation tvingas handeln att, när rationaliseringarna i de stora enheterna inte går att driva längre, överväga och kanske också besluta om att stänga butiker ute i glesbygderna. Oroar inte detta förhållande handelsministern? Till slut ett citat ur en artikel i tidningen Köpmannen av den 12 november 1978, som har följande rubrik: ”Nu måste svångremmen lossas: Försäljningsras i september.” Det heter där bl.a.: ”Svångremspolitiken sätter nu djupa spår i detaljhandeln. September blev en dålig månad med låg försäljning. Uppgifterna om en uppgång i detaljhandeln är missvisande. Under årets första nio månader ligger försäljningen drygt en procent under förra årets försäljning. Detta visar Köpmannens detaljhandelsindex som nu är klart för september.” Allt detta sammantaget ger, som jag ser det, en mycket oroande bild. Man kan i dag spåra något som skulle kunna kallas en kris inom handeln. Jag upprepar att man måste komma till rätta med svårigheterna på de grunder som gäller. Den blandekonomiska konkurrenssituation som vi har tvingar företagen att slå ut enheter som inte är lönsamma, och självfallet drabbas då ofta sådana som ligger i områden där människorna redan tidigare har sett hur det ena inslaget efter det andra av samhällelig service har försvunnit och där butiken — privat eller kooperativ — kanske är det sista man har kvar av sådan service. Är handelsministern medveten om att detta förhållande existerar? Jag återgår till att något kommentera interpellationssvaret. Handelsministern säger där att konsumentverket i sin anslagsframställning föreslagit att berört anslag skall vara oförändrat under nästa budgetår. Det är helt korrekt. Också jag har iakttagit det förhållandet. Men det bottnar ju i — och det är det allvarliga — att handeln och de som är aktiva inom dess olika verksamhetsformer har funnit att det stöd som riksdagen beslutat om är så obetydligt att det över huvud taget inte lönar sig att söka det. Det är för många en helt meningslös åtgärd. Man betraktar stödet som en nullitet i sammanhanget, och det är det också i förhållande till de behov som föreligger. Det är den bistra och bittra sanningen. Jag vill också ta upp den omständigheten att handelsministern inte är beredd att överväga obligatoriska varuförsörjningsplaner. Jag kan förstå att handelsministern från sina grundläggande liberala värderingar gärna ser att allt skall ordna sig till det bästa genom olika krafters olika spel. Och visst kan man också — det vill jag understryka — ha förhoppningar om att kommunalkvinnor och kommunalmän känner ansvar inför detta på olika områden. Men nu är den negativa utvecklingen för handeln, framför allt i glesbygden, så väldigt snabb att det på många håll finns ett direkt behov av stöd till enskilda butiksägare och också till kooperativa verksamheter. När ansökan om sådant Z stöd görs visar det sig i många fall att vederbörande kommun inte har någon varuförsörjningsplan. Då säger man från de statliga myndigheterna: Var så god och lös frågan om planeringen först! Sedan skall vi behandla den konkreta framställningen. Jag menar att man gör ont värre genom att fortsätta att inte kräva planering förrän kommunen söker bidrag. Det motsägelsefulla i handelsministerns resonemang och det beslut som riksdagen fattade menar jag är att statliga myndigheter, när man skall behandla en ansökan i den kommun det här gäller, skickar tillbaka ansökan och säger: Var så goda och ordna en planering så att vi kan göra en bedömning som är riktig och adekvat. Jag tycker det är riktigt att man kräver planering, men den riktiga slutsatsen av detta måste vara att man gör ett obligatoriskt varuförsörjningsplanerande för kommunerna ute i landet. Jag har alltså tyvärr tvingats konstatera att det alltjämt är en ganska passiv handelsminister vi har på detta område. Huruvida han är vidskeplig eller inte får vi väl besked om så småningom. Men passivt måste jag tyvärr säga att svaret är. Jag är medveten om att någon fråga som jag ställt här går utanför det jag direkt frågade om i interpellationen, men jag tror att vi kan vara överens om att detta är viktigt och betydelsefullt för många. Därför vore det värdefullt om handelsministern ville gå litet längre än vad han formellt är skyldig till.

Herr talman! Det var väldigt många citat som Hans Alsén hade samlat på sig. Jag fick inte riktigt klart för mig om han ställde sig bakom vartenda citat som han läste upp eller om han tyckte det var bra för debatten i allmänhet att de också drogs upp här i riksdagen. Men vi skall väl se vad vi kan ha att säga om detta. Det är alltjämt min uppfattning att handeln, inkl. konsumentkooperationen, har ett grundläggande intresse av att företagen drivs affärsmässigt. Något annat skulle vara väldigt tråkigt och få väldigt bekymmersamma konsekvenser. Jag fick nästan intrycket av Hans Alséns anförande att det där med att handeln skall drivas företagsmässigt var en fråga av ganska underordnad betydelse. Hela hans inlägg andades känslan av att det var något fel med att driva en verksamhet så att den skall gå ihop. Är det Kooperativa förbundets linje att man inte längre skall behöva räkna med att företag skall gå ihop utan att detta skall betraktas som någonting som är näst intill skumt? När det gällde dem som ansåg att företagen skulle kunna drivas affärsmässigt använde Hans Alsén uttryck som antydde att det var något som var litet tveksamt, i varje fall när det gällde glesbygd. Det anser inte jag. Jag tycker tvärtom att det är alldeles utmärkt om man har som målsättning att kommersiell verksamhet skall drivas på kommersiella villkor med syfte att verksamheten skall gå ihop. Regeringen vill inte principiellt skilja ut glesbygdshandeln från annan handel. Vi tycker alltså inte att man skall säga att handeln i allmänhet skall gå ihop, men om affärerna ligger i glesbygd skall man inte uppställa det kravet. Nr 36 Vi tycker tvärtom att det är oerhört väsentligt att för glesbygdshandeln skall Måndagen den gälla i princip samma riktlinjer som för all annan handel, nämligen att 20 november 1978 verksamheten skall sträva efter att gå ihop. Sedan kan man komma fram till att det med hänsyn till konsumenter i Om glesbygdshanglesbygd och med hänsyn till den butiksnedläggning som skett kan finnas deln skäl för statsmakterna att på olika sätt försöka finna vägar för att ge glesbygdshandeln möjlighet att fortsätta. Det har den här regeringen inte tvekat att göra, lika litet som dess företrädare. Men stödet utifrån får aldrig bli det första alternativet, utan stödet skall komma till när andra faktorer inte kan svara för att handeln på ett tillfredsställande sätt i konsumenternas intresse upprätthålls och bibehålls. Stödet utifrån är alltså i vissa fall en nödvändighet, men det får inte vara ett syfte. Det vore intressant att höra om herr Alsén anser att företag, därför att de ligger i glesbygd, inte skall ha som ambition och målsättning att drivas efter företagsekonomiska kriterier. I så fall har herr Alsén intagit en position som jag inte känner igen från handelns egna utsagor och inte heller från Kooperativa förbundets egna utsagor. Handeln själv har inte uttryckt någon entusiasm för driftstöd i någon form, utan man är gladare om insatser görs för att man utan omfattande subventioner skall kunna driva en livskraftig handel. Det tycker jag är någonting som vi bör ta fasta på. Hans Alsén frågade mig sedan vilka vidgade servicefunktioner det finns för lanthandeln och hur jag ser på dessa. Därvidlag har konsumentverket kartlagt att en hel del nya funktioner skulle kunna läggas på glesbygdshandeln. Den skullet.ex. kunna stå till tjänst med sådana varor som försäljs i tätorterna och sådana servicefunktioner som konsumenterna där förses med, såsom apotek, systembolag, post, tipstjänster, penninglotterifunktioner etc. Konsumentverket har också undersökt vilka ersättningar som utgår till glesbygdshandeln för att den tar på sig sådana funktioner. Det arbetet är redovisat i en rapport, och med utgångspunkt i den rapporten håller verket nu på att förhandla med berörda verk angående ombudskap samt vilka ersättningsgrunder som skall gälla för att glesbygdshandeln skall kunna tillhandahålla ifrågavarande tjänster. Verket skall emellertid inte låta sig nöja med detta, utan det skall försöka ta reda på om det också finns andra funktioner, såväl privata som offentliga, som kan läggas på glesbygdshandeln. Jag vill här starkt understryka att jag för egen del fäster stor vikt vid att tidningsdistributionen i glesbygderna kan fungera på ett tillfredsställande sätt — det är ju ett grundläggande liberalt krav att människorna skall kunna nås av det tryckta budskapet. Där vill jag gärna se att man kan finna både vägar som ger konsumenterna i glesbygderna möjlighet att ta del av innehållet i tidningarna och kanhända också vägar för att öka servicen åt glesbygdshandeln. Sedan något om varuförsörjningsplanerna. Där kan konstateras för det första att inom det inre stödområdet 31 av 34 kommuner antingen redan har antagit sådana planer eller håller på att upprätta dem och för det andra att det ingår i kommunernas planering att beakta behovet av butiker. Jag är övertygad om att ingen kommun vill avsäga sig ansvaret för och skyldigheten 179 att ta med detta vid sin planering. Jag är också övertygad om att man — om man över huvud taget hyser någon tilltro till den kommunala självstyrelsen och alltså tror att den skall kunna fungera — inte kan lägga på de kommuner som inte behöver några varuförsörjningsplaner med hänsyn till sina konsumenters intressen en obligatorisk skyldighet att utarbeta sådana planer. Jag tror inte att staten å ena sidan kan värna om kommunal självständighet och visa tilltro till kommunernas vilja att handla med hänsyn till sina medborgares intressen och å andra sidan, i en mängd ärenden och kanske ofta i oträngt mål, kan lägga på kommunerna en planering som de själva inte anser angelägen. Det förefaller vara så att herr Alsén utgår från att kommunerna inte skulle känna sitt ansvar för att deras medborgare genom detaljhandeln får den service som de behöver och att det finns kommuner som skulle negligera sitt ansvar i en sådan grad att de, trots att man där anser att det finns ett behov, ändå inte skulle utarbeta de planer som är en förutsättning för att statligt stöd skall kunna utgå. Jag tror inte detta om kommunerna, men det var intressant att höra att herr Alsén tror att kommunernas horisont är så begränsad när det gäller deras handlande. Jag skulle här kanske också säga att det ju inte bara är på detta sätt som statsmakterna har att ta ansvar för handeln, inkl. glesbygdshandeln. Den förutvarande regeringen beslöt t.ex. att slopa den allmänna arbetsgivaravgiften. Regeringen har också fört en ekonomisk politik som innebär att konsumtionen på nytt börjat öka, vilket är en oerhört viktig förutsättning för att handeln över huvud taget — alltså inkl. glesbygdshandeln — skall fungera enligt tillfredsställande lönsamhetsnormer.

Herr talman! Jag tackar handelsministern för att han velat utveckla vidare synpunkter på den här frågan. Han gjorde en del påståenden som jag tycker det är värdefullt att få bemöta med klara och entydiga uppgifter. Först gällde det i vad mån jag ville ställa mig bakom vad som sades i varje del av de citat jag anförde. Jag tror att jag, när jag använde citaten, klargjorde att det var för att belysa hur handelns olika organisationer såg på situationen och därmed också — och det är det primära i det här sammanhanget — hur de såg på konsumentens situation. Jag använde alltså de olika citaten för att belysa den verklighet som jag tycker att handelsministern litet för lättfärdigt förbigick i sitt interpellationssvar. Jag tycker det är värdefullt att handelsministern och jag kan komma fram till en gemensam grund att stå på. Jag menar också att kommersiell Nr 36 verksamhet — och det är det vi talar om — skall gå ihop. Det måste vara målsättningen. På den punkten råder inga delade meningar. Men jag pekade på svårigheten att få ”det hela att gå ihop” när man samtidigt av handeln kräver starkt socialt engagemang i glesbygd och hård rationalisering i tätorter och annorstädes där man bedriver verksamhet. I ett sådant förhållande kan konsumenten komma i kläm. Det är konsumenten jag väljer som utgångspunkt för den här diskussionen, och det är för konsumentens skull vi behöver ett glesbygdsstöd som är så utformat att det givetvis inte medför minskat krav på kommersiellt god hantering i handeln i dess helhet utan som är avskiljbart med den sociala motivering stödet skall ha. Det är viktigt att påpeka det. När man bygger upp ett sådant stöd är det viktigt att man gör det på ett sådant sätt att det upplevs som rejält och meningsfullt. Det är det jag vill ha sagt. Och jag förmodar att det är det Svante Nycander menar i sin ledare, att statsmakten bör arbeta efter den hypotesen. Tyvärr måste jag instämma med Svante Nycander i hans skildring av den tidigare handelsministern. Den gäller också dagens handelsminister — båda är, glädjande nog, närvarande i kammaren. Det finns en slags vidskeplig syn på problemen även hos dagens handelsminister. Sedan vill jag beröra frågan om kommunernas skyldigheter. Jag tror jag sade i min inledning att jag kan förstå om handelsministern från sin liberala utgångspunkt menar att allt ordnar sig nog bäst utan inblandning — var och en som finns ute i samhället tar ansvar och är beredd att ta det när det behövs. Handelsministern menar alltså att alla kommuner är beredda att ta sitt ansvar på det här området när det behövs. Jag är inte säker på att det är riktigt på det sättet. Jag menar inte med detta något negativt om kommunalmännen. Men det är så pass mycket som läggs på kommunerna i dag att det bör vara statsmaktens skyldighet att göra så klara prioriteringar att kommunalmännen och kvinnorna känner vad statsmakten har för intentioner. Jag menar att statsmaktens intentioner på det här området är alltför vaga. Det skulle behövas — och det var även distributionsutredningens förslag — obligatoriska varuförsörjningsplaner för konsumenternas skull. Jag upprepar det igen. Jag instämmer gärna i handelsministerns resonemang om att vi behöver få fart på konsumtionen, inte för konsumtionens skull utan för att vi den vägen också kan få ett slut på konsumenternas svårigheter, på den svångremspolitik man talar om i Köpmannens artikel, som jag citerade. Det är viktigt.

Tror handelsministern att de åtgärder som nu sätts in för att stödja konsumenterna verkligen kommer att skapa bättre förhållanden också för handeln?

Herr talman! För det första: Hans Alsén har naturligtvis rätt i att det är 20 november 1978 många uppgifter som läggs på kommunerna, men de blir inte färre om man som Hans Alsén föreslår också skall tvinga de kommuner som inte har något behov av varuförsörjningsplaner att i likriktningens namn ändå genomföra sådana. Regeringens system innebär att de kommuner som har behov därav skall genomföra varuförsörjningsplaner frivilligt. Vi utgår ifrån att de kommuner som känner att det finns ett behov av varuförsörjningsplaner också genomför sådana. Av de siffror som jag tidigare nämnde framgår att i inre stödområdet har 30-31 kommuner av 34 redan tagit initiativ i den riktningen. Det tyder väl på att dessa kommuner känner ett ansvar. Men varför skulle kommuner, där det inte finns behov av varuförsörjningsplaner, tvingas att utarbeta sådana bara för att det i andra kommuner finns ett behov? Den typen av detaljreglering, ökad byråkrati och ökade onödiga uppgifter för kommunerna känner den här regeringen inte något som helst behov av att ställa sig bakom. För det andra: De stödformer som finns ger så litet, säger Hans Alsén, att det inte lönar sig att begära något. Å jo, det gör det väl ändå! Man har kunnat konstatera att handeln är ganska väl medveten om det stöd som den har möjlighet att få. Tidningen Land har gjort en undersökning som visar att 63 96 av alla lanthandlare känner till möjligheterna till stöd för glesbygdshandeln. Men hittills har konsumentverket fått in endast fyra ansökningar om ett belopp på tillsammans 140 000 kr. Det finns alltså ett väsentligt större belopp att ta av när behoven visar sig föreligga. För det tredje: Det är inte sant att utvecklingen nu går i en katastrofal riktning. Tvärtom har av olika skäl, framför allt på grund av den ekonomiska politik som den förutvarande och den nuvarande regeringen fört, utvecklingen vänts till det bättre. Det har resulterat i att antalet nedlagda detaljhandelsföretag under de senaste åren minskat mycket kraftigt. I början på 1970-talet försvann ungefär 1 000 sådana butiker per år. De senaste åren har antalet nedläggningar sjunkit till 400. Därtill kommer nyetableringar av ungefär 200 företag. Det finns också undersökningar som visar att antalet butiker minskar lika kraftigt i Stockholm som i övre Norrland. Man har alltså i dag inte något egentligt underlag för påståendet att glesbygdshandeln från dessa synpunkter skulle ha en mera negativ utveckling än annan handel. Men vi har uppmärksamheten riktad på de här frågorna, Hans Alsén, det vill jag starkt understryka. Det har vi därför att vi fäster mycket stor vikt vid att konsumenter i glesbygd inte skall få sin situation försämrad utan att det för var och en i landet — var han än bor — skall finnas möjlighet att få del av den varuförsörjning som är väsentlig för familjen. Därför har vi en strävan, som jag beskrev tidigare, att vidga varusortimentet och ge detaljhandeln i glesbygden fler uppgifter, t.ex. i fråga om apoteksvaror, tipstjänst, lotterier o.d., än vad den hade tidigare. Det är uppgifter som inte fanns med i distributionsutredningens förslag men som den föregående och den nuvarande regeringen har tagit fram för att vidga serviceutbudet just för detaljhandeln i glesbygd. Jag konstaterar med tillfredsställelse att volymökningen i handeln verkar Nr 36 vara på väg uppåt. Enligt uppgifter som jag har fått har den vuxit med 3 96 under tredje kvartalet i år. Regeringen vill — och det vet Hans Alsén — ytterligare stimulera konsumtionen och har framlagt ett paket för ytterligare konsumtionsstimulans. Det är regeringens förhoppning att paketet vinner Om glesbygdshanriksdagens stöd. Jag vill kraftigt understryka att det är behövligt att en deln konsumtionsökning av det slag som regeringen har föreslagit kommer till stånd. Det vore olyckligt om riksdagen i olika avseenden skulle göra sådana ingripanden i paketet att handeln och andra näringar därigenom inte stimuleras såsom regeringen har förutsatt. Jag är tacksam för Hans Alséns klara tillkännagivande att han tycker det är bra om företag, inkl. handelsföretag, går ihop och att detaljhandelsföretag i — jag tolkar honom så — både tätort och glesbygd skall drivas på ett sådant sätt att man siktar på att företagsmässiga kriterier skall uppfyllas och att företagen skall gå ihop ekonomiskt. Om vi har den gemensamma utgångspunkten, tycker jag att förutsättningarna bör vara mycket goda för att vi skall kunna komma överens om formerna för att till konsumenternas bästa bevara en väl fungerande service i alla typer av kommuner, också i glesbygd.

Herr talman! Den fråga som f. n. diskuteras är utomordentligt betydelsefull, och eftersom den, som har framgått av debatten, i viss utsträckning berör tolkningar av åtgärder som jag tidigare har vidtagit har jag velat framföra några synpunkter. Utgångspunkten är att den beskrivning av läget som framgått av de inlägg som Hans Alsén här har gjort föga överensstämmer med verkligheten. Takten i nedläggningen av butiker har, som vi just har hört, tidigare varit snabbare än under de år som jag har varit handelsminister. Under den perioden har en mycket kraftig uppbromsning skett i nedläggningen av butiker. Det är betydelsefullt att slå fast detta för att det inte skall spridas några felaktiga föreställningar. Hur kan man åstadkomma en sådan uppbromsning i butiksnedläggningar? Jag tror att man innan man börjar resonera om olika stödformer måste göra absolut klart för sig att man inte når resultat om man inte utvecklar en ekonomisk politik som ger grundläggande styrka åt landet och dess ekonomi. Ingen stödform kommer på sikt att ha någon särskild kraft om inte ekonomin har en egen inneboende kraft. Den tidigare regeringens insatser på det området har varit utomordentligt betydelsefulla. Det skulle vara intressant att höra Hans Alséns kommentar till hur läget egentligen skulle ha varit om man hade fört den typ av ekonomisk politik — med en lång rad höjningar av arbetsgivaravgifterna och med motstånd mot slopandet av den allmänna arbetsgivaravgiften — som socialdemokraterna under de här åren har förfäktat. Hur skulle kostnadssituationen ha varit ute i handeln? Vilka möjligheter hade funnits att göra sig gällande i denna personalintensiva näring? Hur skulle situationen ha varit om man dessutom inte hade vidtagit växelkursändringarna? Jo, vi hade fått en utomordentligt 83 dålig ekonomisk utveckling i landet över huvud taget med en mycket dålig köpkraft hos folk. Och till sist är det ändå det som är avgörande för vad det finns för möjligheter för handeln. Jag tror att det grundläggande är att man måste försöka skapa styrka i landets ekonomi, annars kommer inte handeln eller någon annan näring att fungera hur många bidrag man än hittar på. Eftersom ledaren av Svante Nycander i Dagens Nyheter har varit på tapeten skulle jag vilja säga att det är en ganska konstig artikel. Mot slutet av densamma skriver han: ”Konsumentverket lägger snart fram en rapport om samordnad service” — ute i glesbygdsområdena. ”Inte ens handelsministern” — dvs. då jag — ”lär hitta något principiellt farligt i den tanken.” Jag skulle då vilja påminna herr Alsén om att när jag blev handelsminister och hade att ta ställning till distributionsutredningens förslag fanns där inte en enda tanke om hur man skulle kunna försöka öka den egna livskraften i glesbygdsaffärerna. Det fanns inte en idé - trots att utredningen hade hållit på i fem år — om hur man skulle kunna tillföra dessa affärer ytterligare verksamheter som dels skulle ge dem förbättrat inkomstunderlag, dels locka fler kunder till affärerna, kunder som inte lika ofta skulle behöva åka in till centralorten för att göra affärer. Därför gav jag konsumentverket i uppdrag att noga försöka granska vilka möjligheter som fanns på det här området. Det är därför — och det belyser det något underliga i den tidningsartikel som vi kommit att diskutera — litet förvånande att sedan behöva läsa att inte ens jag skulle hitta något principiellt farligt i tanken att man skulle avancera just den här vägen. Nej, det gör jag inte. Klart är att detta är en betydelsefull metod för att försöka ge egen livskraft åt dessa butiker. När man sedan jämför det stöd som utgått till handeln i olika former med det stöd som gått till de verkligt stora krisnäringarna är det två saker jag vill säga. För det första: Det går inte att jämföra krisen i stålindustrin, varvsindustrin etc. med den typ av problem som handeln haft under senare år. För det andra: De stödinsatser som är gjorda för dessa senare verksamhetsgrenar kommer alldeles uppenbarligen handeln till godo indirekt — i och med att personer som bor på en ort har kvar sina arbeten så har de också inkomster som de kan använda att handla för. Det är sedan uppenbarligen ett ganska svårt problem att utforma ett driftstöd som fungerar utan att allvarligt snedvrida konkurrensen mellan affärer som kanske ligger bara några kilometer ifrån varandra och att utforma det så att det inte förtar den egna initiativkraften hos de olika butiksinnehavarna — stöd har en viss tendens att göra det. Det skulle vara intressant att få påminna Hans Alsén om att distributionsutredningen på fem år inte lyckades fundera ut ett system för driftstöd som kunde anses rimligt. Utredningen hittade på ett driftstöd som skulle vara på ett i kronor räknat lika blygsamt belopp som det som den tidigare regeringen anslog och som skulle utgå i proportion till den omsättning en affär hade. Det var alltså ett ganska tokigt utformat system, där det snarast var den större affären som skulle få mer pengar än den mindre.

Herr talman! Jag vill gärna se det förhållandet att vi har såväl den nuvarande som den tidigare handelsministern här i dag som ett bevis på att både den nuvarande regeringen och representanter för den tidigare tillmäter den här frågan stort intresse och anser att den har stor betydelse — och det noterar jag med glädje. Jag vill också gärna säga att jag tycker att handelsministern —den nuvarande —i sitt senaste inlägg uttalade sig på ett sätt som jag gärna hört honom göra direkt i interpellationssvaret. Handelsministern lyfte klart fram konsumenten och konsumentens besvärliga situation och uttalade sig på ett sätt som jag sätter värde på. Jag drar därför den slutsatsen att handelsministern är beredd att noga följa de här frågorna, vilket han sade klart ut, och även att överväga, om det visar sig möjligt och lämpligt, att öka det direkt pekuniära stödet. Jag är tacksam för att ha fått den klara deklarationen. Sedan är vi tydligen alltjämt oense om detta med varuförsörjningsplanerna, om de skall vara frivilliga eller obligatoriska. Handelsministern menar att de skall vara frivilliga och att när behov uppstår kommunerna så att säga omedelbart är beredda att se till att planer kommer fram därest det inte finns några. Jag menar att när man får klart för sig att det här behovet existerar kan det vara för sent. Utvecklingen går tyvärr väldigt snabbt på det här området. Det finns enheter som snabbt kan bli i behov av stöd. Om då inte sådant stöd kan utgå på grund av avsaknaden av varuförsörjningsplaner försätter man konsumenten — det är det som är det viktiga här — i en besvärlig situation. Det är inte på något sätt uttryck för en undervärdering av de kommunalt ansvariga, om vi säger att det är obligatoriskt att ha varuförsörjningsplaner för konsumenternas skull. På den punkten är vi oense, men jag har den meningen. Sedan vill jag gärna till Staffan Burenstam Linder säga att det var värdefullt att han som handelsminister för konsumentverket påpekade behovet av att finna positiva former - om man nu vill göra den värderingen — för glesbygdshandeln att öka sin intäktssida och sin servicegrad, t.ex. genom åtaganden för samhällelig service. Jag tycker det var värdefullt och det skall han ha ett erkännande för. Konsumentverket har också på ett fint sätt redovisat förslag och tankar i dessa sammanhang. Den nuvarande handelsministern har också sagt att han uppskattar dessa tankar och är beredd att så småningom ge dem ett konkret innehåll. Det tycker jag är värdefullt. Det kan förhoppningsvis på sina ställen medverka till att bevara glesbygdshandel och därmed service i vidare mening. Sedan säger Staffan Burenstam Linder att takten i nedläggningen av butiksenheter i glesbygd har minskat. Det är riktigt. Det har också handelsminister Cars påpekat. Men man skall då veta att den stora nedläggningen tidigare år ändå ägde rum från en relativt hög nivå när det gällde antalet butiker i glesbygd. I dag är vi nere på en sådan låg nivå när det gäller antalet enheter i glesbygderna att vi över huvud taget inte har råd att mista egentligen någon enhet. Det är problemet. Ser man det förhållandet mot bakgrund av vad jag sade inledningsvis när 85 jag citerade artikeln i Köpmannen nr 38 —- nämligen att det sker en dramatisk ökning av arbetslösheten och att det sker ett stort antal konkurser inom detaljhandeln — har man anledning att känna stor oro inför situationen, framför allt när det gäller glesbygdshandeln. Det är just där vi i första hand finner de olönsamma enheterna. Skall man komma till rätta med sina kostnadsproblem i den konkurrenssituation som råder och som vi i princip menar skall upprätthållas i den här delen av näringslivet, tvingas man som sagt lätt operera bort icke lönsamma enheter. Det kan innebära att många konsumenter som redan har mist en stor del av den service som tidigare funnits också mister sin affär. Det är det vi måste försöka motverka. Jag är medveten om att det inte alltid är så lätt att hitta lämpliga former för stöd, men det får inte innebära att man förtröttas i sin strävan att göra det så bra som möjligt. Jag vill gärna till sist i handelsministerns senaste inlägg lägga in en hel del positiva värderingar som det finns anledning att ta fasta på.

Herr talman! Helt kort om varuförsörjningsplanerna: Utgångspunkten för den nuvarande regeringen är att vi har tilltro till att kommunerna själva bäst känner till de problem som finns inom kommunerna. Om någon snabbt upptäcker när en varuförsörjningsplan behöver tas fram, så är det kommunen och inte den centrala myndigheten i Stockholm. Hans Alsén tycks tro det motsatta: att man i Stockholm har lättare att överblicka utvecklingen än vad man har i kommunerna. Jag delar inte den uppfattningen. Han menar att konsekvensen av att man inte kan lita på kommunerna på denna punkt är att man måste fatta ett centralt beslut i Stockholm av innebörden att alla kommuner skall ha varuförsörjningsplaner. Jag tycker det vore ett olyckligt beslut och jag har angivit varför. Då lägger man uppgifter på kommunerna som inte stämmer med deras prioriteringar och som de själva inte vill ha. Det påminner om historien om maskinen som kan raka alla hakor: Alla har inte samma haka, men när de använder den här maskinen får de det. Jag tycker alltså inte att det är en särskilt bra modell att tvinga kommuner att göra något som de själva inte upplever att deras medborgare har behov av. Sedan vill jag också erinra Hans Alsén om att ingen butik i inre stödområdet som är ensam på en ort har fått avslag på sin ansökan om statligt stöd. Hans Alsén och jag är helt uppenbart överens om att konsumenterna inte skall lämnas utan möjligheter att tillgodose sitt behov av de dagligvaror som de aktuella butikerna kan förse dem med. Jag kan försäkra Hans Alsén om att det här är en uppgift som denna regering fäster mycket stor vikt vid.

Herr talman! Åke Gustavsson har fråga mig om jag anser att det är rimligt att Sverige samarbetar med Italien för att utveckla och producera krigsflygplanet B3LA samt, om så är fallet, enligt vilka grunder det kan ske. Genom flygindustrikommitténs betänkande har regeringen fått ett viktigt underlag för sitt ställningstagande i flygplansfrågan. Förslaget skall nu studeras och diskuteras i regeringen. Mitt mål är att flygplansfrågan för försvarets del skall lösas inom den ekonomiska ramen för 1977 års försvarsbeslut. Ett besked om regeringens ställningstagande kommer att lämnas så snart som detta är möjligt. Jag vill emellertid ta upp några allmänna aspekter på samarbetsfrågorna och vill därvid till att börja med konstatera att vi aldrig har varit och inte heller i framtiden kommer att kunna vara helt oberoende av utlandet när det gäller anskaffning av vapen. Mycket talar för att detta beroende kan komma att öka. Med hänsyn till detta och i syfte att säkerställa att vi kan få tillgång till materiel och tekniskt kunnande har vi träffat avtal om informationsutbyte, köp och i vissa fall samarbete med en rad stater. Bland dessa är Italien, med vilket träffades ett s.k. sekretesskyddsavtal den 6 september 1976. Avtalen finns förtecknade i det av UD utgivna registret över Sveriges överenskommelser med främmande makter. Sammanfattningsvis kan man säga att den hittillsvarande politiken har inneburit att det under vissa förutsättningar är fullt möjligt att samarbeta med en — även alliansbunden — stat kring bestämda projekt. Olika samarbetsformer kan då bli aktuella — från ren licenstillverkning till ett utvecklingsoch produktionssamarbete. Självfallet måste man därvid i varje särskilt fall pröva formerna för samarbetet och med vilket land det bedrivs. Om ett utvecklingsoch produktionssamarbete skulle bli aktuellt i något fall är det en självklarhet att de svenska reglerna för vapenexport måste tillämpas.

Herr talman! Svenska folket har under den borgerliga regeringen fått uppleva en rad turer kring B3LA-projektet. De flesta har nog trott att den nuvarande folkpartiregeringen skulle ta sig samman och äntligen säga nej till B3LA när flygindustrikommittén visat att det är möjligt att tillgodogöra sig investeringarna i Viggenprojektet. Det är alltså en enig kommitté som på den punkten visat att denna möjlighet föreligger. Nu får vi i stället mot all förmodan uppleva nya turer. I våras var det omöjligt för industrin att bygga upp något annat lätt attackplan eller skolflygplan än B3LA. I dag kommer man med nya förslag. Jag syftar på det s.k. SK38-projektet som kan utvecklas till ett attackplan och som då skulle 87 heta A38. Ekonomiskt hoppas industrin kunna göra detta genom att skjuta på kostnaderna några år framåt i tiden. Mottot tycks vara: Något billigare i dag och dyrare i morgon.

Från socialdemokratisk sida har vi aldrig trott på B3LA, av det enkla skälet att det vida överstiger vad vi har råd med. Genom att den borgerliga regeringen drog B3LA i långbänk har vi förlorat både tid och hundratals miljoner. Därför måste regeringens beslut komma snarast. Och här är min första fråga: Varför kan inte försvarsministern redan nu inför kammaren säga, att det blir inga byxor av B3LA-skinnet? Utöver det självklara konstaterandet, att Sverige inte kan vara helt oberoende av utlandet när det gäller vapen, hänvisar försvarsministern beträffande Italienaffären till ett sekretesskyddsavtal från den 6 september 1976. Med detta försöker försvarsministern att på ett försåtligt sätt tala om, att det i själva verket var den socialdemokratiska regeringen som inledde informationsutbytet i fråga om det svenska B3LA och det italienska AMX. Den bilden är helt felaktig. Den socialdemokratiska regeringen har inte skrivit några avtal med främmande makt om detta flygplan. Detta bekräftades också vid en föredragning inför flygindustrikommittén av statssekreteraren Gunnar Nordbeck. Han sade att generalen Olin, som är chef för flygavdelningen inom försvarets materielverk och därmed håller i kontakten med Italien, fick kännedom om de italienska planerna på ett nytt flygplan i juni 1977. Sanningen är också att den borgerliga regeringen så sent som i mars 1978 beslutade att teckna ett avtal om informationsutbyte angående B3LA och AMX-projektet. Det avtal som försvarsministern anger i sitt svar aktualiserades i samband med att den svenska regeringen övervägde att köpa färdigutvecklade robotar. Därmed torde vi också kunna lägga ansvarsbördan när det gäller Italienavtalet på den borgerliga regering i vilken också folkpartiet ingått. Så över till sakfrågan. Det är, menar försvarsministern, fullt möjligt att samarbeta med en stat kring bestämda projekt. Ja, det har ingen förnekat. Och visst kan olika samarbetsformer väljas. Jag kan också instämma i självklarheten att man i varje särskilt fall bör pröva formerna för samarbetet och med vilket land det bedrivs. Men den borgerliga regeringens slutsats var en annan än min på den här punkten. Därför kvarstår också den fråga till den nya regeringen som jag ställde i min interpellation, nämligen: ” Anser försvarsministern att det är rimligt att Sverige ingår i ett samarbete med Italien för att utveckla och producera krigsflygplanet BILA? Om så är fallet, efter vilka grunder kan det ske?” Det minsta man kan begära är att försvarsministern svarar på frågor som är Nr 36 ställda i en interpellation. Måndagen den Jag menar att det är ett allvarligt avsteg från den av socialdemokraterna 20 november 1978 förda politiken som gjorts genom att man nu prövar möjligheten till samutveckling av komponenter med Italien. Skälet är ganska enkelt. Italien fören Vapenexportpolitik som har mycket litet gemensamt med Sveriges, och planer på samari ett samutvecklingsprojekt riskerar vi att bli indragna i vapenexportaffärer bete med Italien som strider mot den svenska vapenexportlagen. i fråga om B3LA I flygindustrikommittén tittade man på dessa frågor från principiella utgångspunkter.

Och kommittén fortsätter med att säga att detta leder till att samarbete företrädesvis får sökas med länder som har en med Sverige likartad syn på krigsmaterielexport. Då kan man fråga sig: Har Italien en med Sverige likartad syn på vapenexporten? Nej, jag kan ge flera exempel på att så inte är fallet. Trots att Sydafrika är föremål för ett av FN år 1963 första gången beslutat vapenembargo har enligt SIPRI:s årsbok mer än en fjärdedel av Italiens vapenexport gått till rasistregimen i Sydafrika. Mer än en tredjedel av exporten har vidare gått till schahen av Iran. Och det landet har ju också ur demokratisk synpunkt sina sidor, om man skall uttrycka sig försiktigt. Ett av de bolag som svenska staten i händelse av samarbete skulle få mycket att göra med är det italienska Macchi, som har byggt upp en stor del av Sydafrikas flygindustri. Så sent som 1973 gav Italien licens för tillverkning av sitt Impalaplan i Sydafrika. Mot denna bakgrund frågar jag — och det är i det här sammanhanget min tredje och min fjärde fråga — försvarsministern följande: Delar försvarsministern flygindustrikommitténs syn på valet av samarbetspartner? Om så är fallet, vilka åtgärder kommer försvarsministern att vidta för att häva samarbetet med Italien på den här punkten? Till slut: Beträffande ett framtida flygplan kan man konstatera att nu har regeringen bollen. Beslutsvåndan tycks vara stor. Grovt sett har man tre alternativ: att bygga B3LA, att vidareutveckla Viggen — A20 alltså — eller att skjuta kostnaderna framför sig. Samtliga alternativ innebär att flygindustrin får genomgå en omställningsprocess. BILA medför långt större kostnader än vad vi har råd med, och att skjuta kostnaderna framför sig löser inga problem. Men A20 kan rymmas även inom socialdemokraternas försvarsram. Politiskt innebär valet att regeringen antingen bygger upp en blockoch konfrontationspolitik tillsammans med moderaterna eller också att man söker en samförståndslinje ihop med socialdemokraterna. Väljer regeringen det första alternativet, kan jag försäkra försvarsministern att socialdemokratin då är beredd att ta upp kampen, men väljer regeringen 89 det andra alternativet så är också socialdemokratin beredd att ta sitt ansvar.

Herr talman! Åke Gustavsson har förvisso rätt i att mycket av stor vikt i flygplansfrågan har hänt under den senaste veckan. I tisdags fick regeringen ett i kvalitativt hänseende enhälligt uttalande från flygindustrikommittén, och därigenom preciserades det alternativ, som flygindustrikommittén under sina direktiv var beredd att rekommendera till en vidareutveckling av Viggen till A20. I fredags fick vi så ett ursprungligen från industrin kommande förslag, som innebär ett nytt projekt kallat SK38/A38. När Åke Gustavsson säger att det nu är dags för regeringen att handla, vill jag påpeka att de nämnda projekten kommit oss till handa under de senaste sex dagarna och att man rimligtvis bör begära att regeringen tänker sig för en smula i så stora frågor som det dock handlar om. På Åke Gustavssons första fråga vill jag svara att det nu finns två alternativ som är aktuella för regeringen i flygplansfrågan. Det ena är FLIK utredningens alternativ med vidareutveckling av A20, det andra är SK38/ A38-projektet. Svaret på Åke Gustavssons konkreta fråga är alltså att BILA inte är aktuellt f.n. och inte heller några andra ytterligare projekt. Det beskedet kan jag alltså i dag ge Åke Gustavsson. Åke Gustavssons andra fråga gällde om det är rimligt att vi samarbetar om B3LA med Italien. Nu är B3LA-projektet alltså bortfört ur diskussionen, varför just detta projekt inte är aktuellt.

Det är som jag också tidigare framhållit inte tänkbart att vi med hjälp av export av krigsmateriel kan klara detta problem. Det kan därför bli nödvändigt att i framtiden inleda samarbete med företag i andra stater. I ett sådant samarbete måste samarbetspartnern komma med på ett mycket tidigt stadium. Vid samarbetsavtal mellan företag i Sverige och i andra länder om gemensam utveckling och produktion av krigsmateriel bör sådan utförsel till det andra landet som föranleds av avtalet medges oavsett förhållanden som tidigare angivits som hinder för krigsmaterielexport. Dock gäller även i detta fall de tidigare angivna ovillkorliga exporthindren.” Svaret på Åke Gustavssons andra fråga blir alltså nej, eftersom jag inte bedömer att BILA över huvud taget längre är ett aktuellt projekt. Jag har inte anledning att uttala mig om samarbetsprojekt som kan komma att aktualiseras i framtiden.

Svaret är att jag inte anser att något upphävande av gällande avtal är aktuellt. I princip delar jag i övrigt ERIKS bedömning att man mäste vara mycket noggrann vid planer på samarval av partner för samarbete. Men det finns i dag inget aktuellt projekt, och bete med Italien därför blir mitt svar att något upphävande av sekretessavtalet inte är aktuellt i fråga om B3LA och att jag delar FLIK:s uppfattning i frågan om valet av samarbetspartner.

Herr talman! När man lyssnar till Åke Gustavsson och vet om den sakliga bakgrunden till att han ställt denna interpellation, slås man av att herr Gustavsson blåser upp den principiella frågan till att bli betydligt större än den egentligen är. Herr Gustavsson som ledamot av flygindustrikommittén vet precis vad det är fråga om. Det har han fått veta genom de föredragningar som skett inom denna kommitté. Det har varit fråga om att inom ramen för det sekretessavtal som finns med Italien undersöka de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för ett eventuellt samarbete när det gäller nyutveckling av ett attackplan. Detta var icke bundet till att det skulle vara ett gemensamt vapenprojekt på alla områden. Detta är ingenting vare sig speciellt eller uppseendeväckande. Som det framgått här tidigare har Sverige liknande sekretessavtal med en rad länder, vilket är ett normalt förfarande som jag trodde att även socialdemokraterna alltjämt ställde sig bakom, eftersom de gjorde det på den tiden då de befann sig i regeringsställning. Då skulle vi undersöka förutsättningarna för att kunna producera svenska vapensystem till lägsta möjliga kostnad. Vad som inträffade var att när flygindustrikommittén fick det föreliggande materialet, som alltså lyder under sekretesskyddsavtalet — det var sålunda en förtrolig information — gick Åke Gustavsson mitt under sommaren, när riksdagen inte var samlad, ut och talade om att han nu hade interpellerat försvarsministern, trots att denna interpellation formellt sett inte kunde lämnas förrän riksdagen sammanträde den 3 oktober. Jag vill uttala min förundran över att en parlamentariker, som sitter med i en parlamentarisk utredning, kan hantera en fråga på detta sätt. Ett sådant beteende kan få konsekvenser för vårt land i framtiden. Det kan ju tänkas att vi i framtiden kommer att ha behov av att göra sonderingar av denna art hos en rad länder. Hittills har man byggt på den självklara principen att sekretessreglerna skall hållas obrottsligt. Nu kan man börja fundera över vilka motiv herr Gustavsson har för att gå ut på det här sättet. Ja, ett motiv kan jag tänka mig. Åke Gustavsson vill ju i princip att svensk flygindustri så småningom skall avvecklas, och han såg väl här en fara i att man eventuellt denna väg skulle klara svensk flygindustris överlevnad. Jag förstår att detta utifrån herr 91 Gustavssons partitaktiska synpunkter inte var önskvärt. Vad som är allvarligare är att han ställer en interpellation sedan han fått ta del av förtroligt material. Detta kan få konsekvenser i andra länder i framtiden. Det kan innebära att man från dessa länders sida kommer att visa minskad öppenhet, vilket kan vara till förfång för Sveriges intressen. Men det struntar tydligen Åke Gustavsson i. Bara han kan ta hem någon politisk poäng så är han nöjd. Åke Gustavsson säger att detta strider mot den tidigare socialdemokratiska politiken. Jag tycker att Åke Gustavsson drar väl stora växlar på den. Jag erkänner att det inte är helt parallellt. Men jämförelsen är rimlig att göra. Vi hade faktiskt för tre år sedan ett samarbetsavtal med fyra alliansbundna stater, enligt vilket den dåvarande regeringen gav långtgående utfästelser om stöd för den produktionen även i händelse av krig. Jag har aldrig kritiserat den dåvarande socialdemokratiska regeringen för att den intog den ställningen, men med den historieskrivningen som bakgrund tycker jag att man bör vara litet mera ödmjuk i ordvalet än vad Åke Gustavsson var här. I övrigt vill jag gärna påpeka att enligt pressuppgifter från 1975 var den dåvarande regeringen även inne på sonderingar om ett vapentekniskt samarbete med ett sådant land som Venezuela. Enligt en intervju med dåvarande försvarsministern Eric Holmqvist kunde man då även tänka sig ett militärtekniskt samarbete med ett latinamerikanskt land, vilket ytterligare understryker att den moral som Åke Gustavsson här gjort sig till talesman för är något nymornad. Försvarsministern menar att B3LA är ute ur bilden och att det endast återstår de båda alternativen A20 och SK38/A38. För min personliga del kan jag deklarera att fortfarande är B3LA ur ren facksynpunkt det optimala vapensystemet. Har vi svårigheter med ekonomin, vilket vi också har, vill jag deklarera att jag kan ställa mig bakom ett förenklat plan, bara det blir fråga om ett plan som uppfyller de operativa krav som vi måste ställa på ett kommande lätt attackplan, och ett sådant måste vi ju ha. Jag vill med dessa ord bara säga att frågan är utomordentligt viktig och att den måste lösas på ett för landet så tillfredsställande sätt som möjligt. Jag tycker dock att herr Gustavssons anslag är sådant att jag hade anledning att göra dessa beriktiganden.

Herr talman! Det är intressant att delta i en interpellationsdebatt när vi nu har fått en folkpartiregering. I varje sådan debatt tycks det numera vara så att det statsråd som tvingats att avgå ser sig nödsakad att delta i debatten. Det fick vi uppleva under debatten om den förra frågan och det får vi uppleva nu också. Uppriktigt sagt tror jag inte att den åtgärden är nödvändig. I mitt första anförande var jag kanske litet ofin därför att jag inte tackade försvarsministern för svaret på min fråga. Jag gjorde det inte av det skälet att jag inte tyckte att svaret var särskilt tillfredsställande. När försvarsministern nu återkommit med ett andra anförande, finner jag däremot anledning att tacka för svaret därför att det innebär att folkpartiregeringen nu säger att det inte blir något B3LA, vilket jag tror att många hälsar med tillfredsställelse. Det innebär också att försvarsministern därmed anser Nr 36 att det inte är rimligt att Sverige ingår i ett samarbete med Italien, något som herr Krönmark hade varit beredd att göra för att utveckla och producera krigsflygplanet B3LA. Vidare innebär försvarsministerns svar att han delar flygindustrikommitténs bedömning vid valet av samarbetspartner. När flygindustrikommittén skriver, beträffande synen på krigsmaterielexporten, att detta leder till att samarbete företrädesvis får sökas med länder som har en med Sverige likartad syn på krigsmaterielexport, betyder det att Italien därmed är borta ur bilden. Då menar jag att försvarsministern borde ta konsekvenserna av detta och tacka nej till fortsatt samarbete med Italien på den här punkten, såvida regeringen inte just när det gäller ordet ”företrädesvis” anser — vilket tydligen den förra regeringen under Krönmarks ansvar gjorde — att det inte har någon större betydelse om samarbetspartnern är Italien, som är ett av de länder som har den mest utvecklade vapenexporten. Sedan citerar försvarsministern vad statsrådet Feldt anförde i propositionen om samarbete med främmande makter inom krigsmaterielområdet 1971. Det var ett alldeles utmärkt citat. Det var bara synd att försvarsministern inte fortsatte med att citera den följande meningen, där statsrådet Feldt skriver om de ovillkorliga villkoren för exporthinder. Där sade den socialdemokratiske handelsministern, vilket riksdagen ställde sig bakom: ”Avtal av detta slag förutsätter en mycket restriktiv prövning vid val av samarbetspartner.” Sådan prövning har alltså inte skett i Italienfrågan. Så över till riksdagsman Krönmark. Han säger: Åke Gustavsson blåser upp den här frågan, och vet man den sakliga bakgrunden till Åke Gustavssons ställningstagande kan man spekulera litet grand. Ja, om en moderat och konservativ försvarsminister tycker att det är att blåsa upp en fråga när man diskuterar Sveriges relationer med andra länder i så viktiga frågor som vapensamarbete, då gör jag det. Men jag anser att detta är en oerhört viktig fråga, i sak och principiellt. Sedan fortsätter herr Krönmark med att säga: Åke Gustavssons agerande är oerhört farligt i själva verket. Här får man hemlig information, som Åke Gustavsson springer ut och ställer interpellationer om i riksdagen! Vad är det för dumheter som herr Krönmark pratar på den punkten? Tala om inför kammaren: På vilka punkter har jag avslöjat hemlig information? Vilka hemligstämplar har jag nonchalerat på de här punkterna när det gäller Italiensamarbete? I själva verket hade jag, oavsett statssekreteraren Gunnar Nordbecks föredragning inför flygindustrikommittén, information från SIPRI:s årsbok om samarbete med Italien. Och oavsett Nordbecks föredragning inför flygindustrikommittén var Italienavtalet känt genom massmedias medverkan. Tidningarna skrev redan under våren om detta. Nu väntar jag mig alltså att Eric Krönmark inför kammaren talar om vilka brottsliga åtgärder jag har vidtagit. Sedan säger herr Krönmark att han på ett sätt inte är förvånad över att jag hanterar den här frågan så som jag gör — därför att jag vill avveckla flygindustrin. Nej, så är det inte. Min målsättning är att få en regering som 93 äntligen säger nej till BILA , och det har alltså den nuvarande regeringen gjort på den här punkten. Men man kan fråga sig vad Eric Krönmark har för motiv för sitt agerande när han drar upp debatten på detta sätt. Är det inte i själva verket så att Eric Krönmark har allt intresse av att sätta så mycket hemligstämplar som möjligt på allt det här materialet? Det är sådant som inte tål dagsljuset — och i så fall är hans agerande än mer besynnerligt. Men den frågan återkommer KU till vid sin prövning av Eric Krönmarks handläggning av B3LA-affären.

Herr talman! Jag sade aldrig att Åke Gustavsson hade lämnat ut någon hemlig information. Men han fick del av hemligt material, och på grundval av det gick han ut och framställde en interpellation mitt i sommaren. Han menar att Italien är ett land som man absolut inte skall samarbeta med. Med det har han alltså gett officiell sanktion åt uppfattningen att vi förbereder ett samarbete. Observera att Åke Gustavsson menar att jag var beredd att ingå ett samarbete med Italien. Det hade jag varit om — som jag sade redan när den här frågan var aktuell — man kunde få garantier för att, just för detta aktuella projekt, de svenska vapenexportreglerna skulle gälla. Skall vi ha tekniskt samarbete bara med länder som har en vapenexportlagstiftning som är identisk med Sveriges tror jag att urvalet av nationer kommer att bli mycket begränsat. Det väsentliga är att beträffande vapensystem där det ingår svenska komponenter och svenskt kunnande skall svenska regler tillämpas och gälla. Som jag sade redan för ett halvår sedan var det en grundförutsättning för att man skulle kunna gå in på ett samarbetsprojekt. Och utifrån min principiella uppfattning ser jag inget hinder mot samarbete även med ett land som Italien på ett visst speciellt teknikområde - om man kan få de här garantierna tillräckligt hållbara.

Herr talman! Så gör då Eric Krönmark sin första reträtt. Han säger nu: Åke Gustavsson gick ut på grundval av hemligt material. Det material som flygindustrikommittén tog del av stencilerades i en särskild promemoria. Jag förmodar att Eric Krönmark som f. d. statsråd är väl bekant med den svenska offentlighetsprincipen — om allmänna handlingars offentlighet. Den innebär att det i varje särskilt fall skall anges huruvida en handling är hemlig eller inte. Detta får också en försvarsminister respektera. Jag har här promemorian som den förre statssekreteraren i försvarsdepartementet delade ut i samband med det aktuella sammanträdet och som jag förmodar att han använt sig av i andra sammanhang. Där återfinns inte någon hemlig handling. Därmed faller Eric Krönmarks andra påstående, att mitt agerande och min interpellation skulle grunda sig på hemligt material. Det är bara struntsnack, för även om min interpellation skulle ha byggt på den här promemorian var den inte hemligt material. I övrigt byggde min interpellation framför allt på uppgifter som fredsforskningsinstitutet i Stockholm hade lämnat om Italiens handel med Sydafrika. Det är möjligt att Eric Krönmark — Nr 36 har ambitionen att hemligstämpla SIPRI:s material, men den ambitionen är Måndagen den än så länge bara Eric Krönmarks. Det materialet är offentligt. Eric Krönmark 20 november 1978 har alltså inte på någon punkt kunnat följa upp de beskyllningar som han framförde i sitt första anförande. I sak då? I sak säger Eric Krönmark att det är självklart att svenska regler måste gälla vid ett eventuellt samarbete. Det tycker jag också. Men vad jag ifrågasätter är vilka garantier man i själva verket får för att de reglerna gäller. Jag skall inte fälla något personligt omdöme på den punkten. Jag skall bara hänvisa till en av de internationellt sett mer kända forskarna på vapenhandelsområdet, Anthony Sampson. Han pekar i sin bok ”The Arms Bazaar” eller ”Vapenbutiken” på de underliga turer som italienarna gjorde i samband med vapenembargot. Dessutom vet vi att handeln fortsatte, trots att FN 1963 riktade ett embargo mot Sydafrika. Därav drar jag mina slutsatser. En socialdemokratisk regering hade, såvitt jag förstår, aldrig fört en sådan politik som den borgerliga regeringen har gjort på den här punkten.

Herr talman! Åke Gustavsson säger att en socialdemokratisk regering aldrig skulle ha fört en sådan här politik. En socialdemokratisk regering skulle alltså aldrig ha sonderat möjligheterna för ett visst tekniskt samarbete med Italien? Som jag sade i mitt inledningsanförande gjorde man under 1975, när det som vialla erinrar oss fanns en socialdemokratisk regering i det här landet, tydligen sonderingar t.o.m. för samarbete med ett latinamerikanskt land. Man kan alltså diskutera olika länders handlande i olika fall. Vi vet — det har jag sagt tidigare — att Italien har en lagstiftning på det här området som inte alls överensstämmer med den svenska. Även jag anser givetvis att man, om man skall ha en samarbetspartner, måste pröva detta mycket noggrant och se till att man får garantier. Det är ingen som i dag kan säga huruvida det hade varit möjligt att få hållbara garantier. Den saken får varje svensk regering pröva vid aktuellt tillfälle. Men detta var, som jag har sagt i dag och sade i somras i andra sammanhang, en absolut förutsättning. Därför förstår jag inte varför Åke Gustavsson försöker göra en stor fråga av det här. Sedan menar Åke Gustavsson att jag vill hemligstämpla. Jag vill bara konstatera att en av de åtgärder som jag vidtog under min tid som försvarsminister var att se till att hemligstämpeln brukades i mindre omfattning än tidigare därför att svenska folket har rättighet att få veta så mycket som möjligt. Det som skall vara hemligstämplat är det som absolut inte får släppas ut. I övrigt har jag nog tagit bort fler hemligstämplar än någon annan försvarsminister. Den beskyllningen tar jag verkligen med ro.

Herr talman! Låt mig redogöra för vilka samarbetsprojekt som den socialdemokratiska regeringen har medverkat till. I ett fall har det gällt att utveckla den s.k. Pingvintorpeden, ett samarbete med Norge, där Sverige är 95 med och står för kostnaderna. Jag har inte hört någon som har funnit anledning att angripa Norge på den punkten. Det andra projektet, kanske mest näraliggande, är Robot 70, där Schweiz är med i bilden. Inte heller på den punkten kan jag se några principiella problem. Nu försöker Eric Krönmark lägga ut dimma genom att tala om det latinamerikanska landet, Venezuela, med en viss underton — om det är ett latinamerikanskt land är det något skumt. Det skulle vara intressant att höra vad Eric Krönmark har för anklagelser att rikta mot staten Venezuela. Om man skulle se det hela relativt och jämföra de latinamerikanska staterna med varandra tror jag att ganska få skulle få anledning att klaga på Venezuela under den nuvarande regeringens, Acciön democratica, ledning. Där har man alltså haft allmänna val, och det är en demokrati. Jag har personligen svårt att se att det finns principiella betänkligheter från de utgångspunkter lagstiftningen anger på den här punkten. Men så är, menar jag, inte fallet med Italien. Jag vill till slut tacka försvarsministern för svaret. Det har alltså inneburit ett närmande mellan socialdemokraternas politik på denna punkt och den nuvarande regeringens syn — B3LA är ute ur bilden. Det noterar vi med stor tillfredsställelse — för landets skull, för försvarets skull och för de anställdas skull.